Fru talman! Jag måste först uttrycka min förundran över den kuppartade innovation i fråga om talarordning som det innebär att utskottets ordförande kommer till tals innan reservanterna får tillfälle att säga någonting. Lika förvånande finner jag det vara att Kurt Hugosson här kommenterar en kompletteringsproposition som vi ännu inte har fått ta del av — jag har varit ute och kontrollerat i facket; den är ännu inte utdelad. Jag vet alltså inte vad den innehåller. Jag har tyckt att det finns anledning att kommentera dessa båda saker. Av dessa skäl kommer jag inte heller att kunna hålla mig inom den anmälda taletiden på 15 minuter utan måste överskrida den för att göra några kommentarer. Kurt Hugosson påstod att den nuvarande regeringens järnvägspolitik, till skillnad från de icke-socialistiska regeringarnas, skulle vara offensiv. Det är minst sagt häpnadsväckande. Något mera passivt än den järnvägspolitik som fördes av socialdemokratiska regeringar fram till 1976 får man väl leta efter. Under de sex sista åren av den socialdemokratiska regeringstiden levererades inte en enda motorvagn, inte en enda resandevagn och såvitt jag vet inte heller en enda sovvagn. Under de icke-socialistiska regeringarna har det levererats 100 motorvagnar, det levererades i början av 1980-talet en resandevagn per vecka, och det är på väg att levereras ett antal sovvagnar = och det är en följd av de icke-socialistiska regeringarnas politik! Under de regeringarna antog vi strukturplanen, som Kurt Hugosson ju i och för sig ansåg vara bra. Det är strukturplanen som lett till att vi håller på att verkligen få till stånd en offensiv järnvägspolitik. Det som oroar mig är att Curt Boström nu dess värre sett sig nödsakad att, för att klara SJ:s investeringar i Stockholm, pruta 200 miljoner på strukturplaneanslaget. Det innebär med andra ord att Stockholmsinvesteringarna sker på bekostnad av investeringarna i andra delar av landet — något som utskottet tidigare enhälligt sade inte fick ske, men nu har tyvärr en majoritet i utskottet accepterat att det blir så. Det var alltså under Thorbjörn Fälldins statsministertid som den offensiva politiken startades. Jag vill inte på något sätt nedvärdera Curt Boströms insatser som kommunikationsminister, men avstampen skedde under Fälldinåren! Kurt Hugosson säger att han inte kan erinra sig några initiativ från vårt håll under tiden fram till 1976 — då fanns det inga krav på ökade investeringar. Jo, se det gjorde det! Personligen motionerade jag redan 1972-1973 bl.a. om att man skulle anslå medel för en upprustning av inlandsbanan. Det tog några år innan jag fick anslutning först av centern och vpk och sedan av övriga partier. Jag fick visserligen inget stöd av socialdemokraternå, men under vårriksdagen 1976 valde man att inte rösta emot förslaget om ett anslag på 15 miljoner. Utskottet körde över regeringen och anslog 15 miljoner till upprustning av inlandsbanan. Det var första gången inlandsbanan fick pengar. Det har sedan fortsatt år för år, och det har gjort att den i alla fall inte har förfallit på det sätt som många andra bandelar gjort under de många år som gått. Låt mig nu övergå till att prata för centerpartiets reservationer. Enligt centerpartiets uppfattning är denna onsdag en ödesdag för närmare 200 mil trafiksvaga järnvägar. Om inte riksdagen bifaller vårt krav på ett rimligt driftsbidrag till de länshuvudmän som önskar utnyttja SJ:s tjänster på olönsamma bandelar som inte tillhör riksnätet, kommer dessa huvudmän att tvingas acceptera en överflyttning av den aktuella persontrafiken från spår till landsväg — detta så mycket mer som de omedelbara ekonomiska fördelarna vid en sådan överflyttning är påtagliga. Att få ett bidrag motsvarande fem års beräknad förlust vid fortsatt persontrafik på järnväg fungerar som ett utomordentligt ”bete” i den gillrade fällan. Vad menar jag då med uttrycket ”den gillrade fällan”? Jo, som alla vet fastställde riksdagen 1978 regler för s.k. vägmilersättning för ett visst basutbud av bussturer, dvs. tre dubbelturer måndag-fredag och två dubbelturer lördag-söndag. Jag vill inte påstå att denna vägmilersättning var särskilt generös, men den underlättade dock för länshuvudmännen att ta över ansvaret för lokal och regional persontrafik på väg. Nu aviserar kommunikationsministern i årets budgetproposition ett utökat trafikansvar, men samtidigt en översyn av nyssnämnda regler för att uppnå besparingar på huvudmännens bekostnad. Vi motsätter oss detta. Moderaterna går ett steg längre. De har visserligen inte föreslagit någon ändring av bidragsreglerna, men de föreslår att hela det statliga anslaget för vägmilersättning m.m. på drygt 245 milj.kr. skall slopas. Vad detta skulle innebära för glesbygdstrafiken förstår nog var och en. Socialdemokraterna har visserligen inte nappat på detta förslag i år — men vi vet ju hur det gick med anslaget till enskilda vägar. Anna Wohlin-Andersson kommer i sitt anförande att mera ingående belysa konsekvenserna av detta moderatförslag, varför jag nöjer mig med att på detta sätt redovisa vilka ekonomiska risker länshuvudmännen löper. Redan förra året framhöll jag att regeringens löfte att stå för upprustningen av en nedläggningshotad bandel, om länshuvudmännen tog på sig ansvaret för driftskostnaden vid fortsatt persontrafik, var som att erbjuda en törstande ökenvandrare en förgylld skopa utan vatten. Varför? Jo, därför att länshuvudmännen inte kommer att ha råd att klara driften. Därför behöver inte heller regeringen ta på sig några kostnader för upprustning. Med hänsyn till tidigare riksdagsuttalanden om bl.a. statens ansvar även för det regionala bannätet och om prioritering av spårbunden trafik bör åtgärder vidtas för att förbättra länshuvudmännens möjligheter till ett fritt val mellan fortsatt järnvägstrafik och ersättningstrafik på väg på de trafiksvagaste linjerna. Det i flera centermotioner föreslagna driftsbidraget på 20 kr. per tågkilometer för tre dubbelturer måndag-fredag och två dubbelturer lördag-söndag är ägnat att öka länshuvudmännens valmöjligheter. Härigenom tillgodoses också kraven på konkurrensneutralitet mellan sådan järnvägsoch busstrafik som är i fråga — utan den kostnadsövervältring från staten till länshuvudmännen som förslaget att slopa det särskilda bidraget efter fem år kan komma att innebära, i strid mot 1979 års trafikpolitiska beslut. I de fall länshuvudmännen väljer att behålla tågtrafiken kommer ju det särskilda bidraget till ersättningstrafik inte att utgå. Nu säger regeringen att länshuvudmännen efter fem år har kunnat integrera den här trafiken. Låt oss ta exemplet Mellerud-Arvika eller Forsmo-Hoting. Det är alldeles uppenbart att om den trafiken förs över på väg kommer bussbidragen inte att räcka till för att det hela skall gå ihop. Det krävs en ganska kraftig skattereduktion för det. Hur skall denna trafik kunna integreras så att underskottet försvinner? Det finns inga sådana möjligheter. Ordet integration, som i så många sammanhang används av transportrådets chef, är inget annat än att försöka slå blå dunster i ögonen på folk. Sanningen är att man säger till huvudmännen: Ni får bra betalt i fem år om ni flyttar över trafiken på landsväg. Men sedan får ni klara er bäst farao ni vill! Resultatet blir att ersättningstrafiken kanske försvinner efter sju åtta år. Då har man inte längre råd att klara den skattevägen. Fru talman! Tyvärr finns det inte mycket som tyder på att centerförslaget om ett statligt driftsbidrag till länshuvudmännen för ett s.k. basutbud på järnväg kommer att bifallas av riksdagen. Men de ledamöter som röstar mot vårt förslag tar därmed också på sig hela ansvaret för nedläggning av persontrafik på järnväg — och på sikt i flertalet fall även nedlagd drift av de aktuella bandelarna — under de närmaste åren i en omfattning som aldrig tidigare förekommit. Så gott som alla länshuvudmän, som berörs av pågående undersökningar, har förklarat att de i första hand vill ha berörda bandelar hänförda till riksnätet. Men om detta inte sker, tvingas man av kortsiktiga ekonomiska skäl att acceptera att persontrafiken överförs från spår till landsväg. Utan driftsbidrag har de ingen reell valfrihet. I sammanhanget förtjänar framhållas att det av oss föreslagna driftsbidraget för ett spårbundet ”basutbud” skulle utgå även för lokala och regionala tågförbindelser på olönsamma riksnätsbanor. SJ kommer under det närmaste året att kräva att länshuvudmännen tar över det ekonomiska ansvaret för olönsamma lokala och regionala tågförbindelser av detta slag. Vägrar länshuvudmännen, torde flertalet av dessa tågförbindelser dras in av SJ, eftersom inte heller staten lämnar något bidrag till dem i framtiden. Många har säkert jublat över att regeringen nu har förklarat att sex banor skall hänföras till riksnätet. Då säger man: Halleluja, nu är alla problem borta. Men se, det är de inte. Endast i den mån de aktuella förbindelserna anses vara av interregional betydelse skall staten stå för kostnaden. Bedöms de däremot vara av regionalt eller lokalt intresse, skall huvudmännen betala enligt de regler som är fastställda. Vilka tåg som skall anses vara av interregional betydelse kommer alltså i varje särskilt fall att bli en förhandlingsfråga. Statsrådet själv har f.ö. sagt att han givit SJ i uppdrag att beträffande . olönsamma banor tala om vilka förbindelser som skall anses vara av interregional karaktär. För dessa tåg skall staten ta det fulla ansvaret. I övriga fall, där tåglägenheterna har bara lokal eller regional betydelse, får huvudmännen avgöra om de anser sig ha råd att utnyttja SJ:s tjänster. SJ:s investeringsanslag skulle enligt ett beslut av 1980 års riksdag årligen räknas upp med 5 9 i reala termer under fem budgetår. Men när vi nu är framme vid det fjärde året, sviker den socialdemokratiska regeringen detta löfte. Med olika svepskäl prutar man nu hela 200 milj.kr., något som vi från centern inte kan acceptera. Jag vill först erinra om att SJ under s-regeringarnas tid på 1970-talet närmast utsattes för ett totalt investeringsstopp. Därigenom skapades ett enormt uppdämt behov. Detta gäller inte minst de trafiksvaga bandelarna, som i de flesta fall har stor regionalpolitisk betydelse. För många småföretag är möjligheten till godstransporter på järnväg en livsbetingelse. Det värsta med regeringens prutning är att Stockholmsinvesteringarna finansieras genom att man tränger undan angelägna investeringar i andra delar av landet. Enligt vad vi har erfarit stoppas nu exempelvis spåromläggningarna i Halmstad på grund av de minskade investeringsramarna. I reservation nr 8 understryks vikten av att vissa dubbelspårsbyggen m.m. på västkustbanan, som nu skjuts på framtiden med den av regeringen föreslagna anslagsramen, kommer till utförande i snabb och kontinuerlig takt bl.a. med hjälp av de extra 200 milj.kr. som centern kräver för SJ investeringar. Samtidigt ökas också förutsättningarna för en upprustning av våra regionalpolitiskt betydelsefulla glesbygdsbanor. Fru talman! Pär Granstedt kommer i ett senare inlägg att utveckla motiven för reservation nr 4. De olönsamma banorna har uppenbarligen länge av SJ:s ledning betraktats som något av en gökunge i boet, som man helst har velat slippa ta ansvar för. Detta har också fått fatala följder. I en evig rundgång i form av dåligt underhåll och dåligt vagnoch lokmaterial, längre och obekvämare resor, minskat resandeunderlag, än sämre underhåll osv. har standarden och servicen på många av dessa banor blivit klart undermålig och oacceptabel. Detta i sin tur har resulterat i att den s.k. kollektivbiljetten blivit allt kostsammare för staten. För att komma till rätta med detta vill regeringen nu i snabb takt lägga ned persontrafiken på närmare 200 mil av dessa banor. Men glöm då inte att detta inte är någon ”slutlig lösning” på problemet, eftersom dessa 200 mil svarar för bara knappt 200 milj.kr. av de ca 1 100 milj.kr. som det olönsamma nätet kostar staten under innevarande budgetår. För att man skall kunna komma till rätta med detta problem och genom rationalisering och trafikvärvning m.m. påtagligt reducera dessa underskott krävs att någon känner och tar det ekonomiska ansvaret för det olönsamma nätet. En av huvuduppgifterna för en sådan chef måste vara att internt inom SJ:s centrala ledning bevaka ersättningsbanornas intressen och resultatutveckling. Centern kräver att en chef snarast tillsätts för det ersättningsberättigade nätet. Att det finns en chans till bättre resultat tycker jag belyses väl av att de banor som regeringen nu enligt uppgift kommer att föreslå intagna i riksnätet omfattar ca 67 mil. De svarade 1980 för ett intäktsunderskott på 16 milj.kr. på persontrafiken men bara 9 milj.kr. totalt, eftersom godstrafiken gick med ungefär 7 milj.kr. i plus. Detta var alltså 1980, då vi hade en exceptionell lågkonjunktur och godsinkomsterna därför var låga. Jag menar att här finns stora möjligheter att med en aktiv marknadsföring, med lämplig vagnmateriel osv. och med en idog rationalisering få till stånd betydligt bättre resultat på ersättningsbanorna. Inlandsbanan med sina tre bibanor intar enligt centerns uppfattning en särställning bland de banor som år 1979 inte hänfördes till riksnätet. Kriteriet för en riksnätsbana skulle ju vara att den var en viktig del i SJ:s infrastruktur samt att den huvudsakligen svarade för interregionala trafikuppgifter. Ingen torde bestrida att dessa egenskaper är speciellt framträdande när det gäller inlandsbanan. Därtill kommer att den har stor försvarsoch regionalpolitisk betydelse, att den är värdefull som bas för den turistsatsning som nu sker på många håll i Norrlands inland samt att den kan ta hand om de volymkrävande transporterna av torv och skogsprodukter och därmed avlasta glesbygdsvägnätet. Men för varje år som går utan att något beslut tas om inlandsbanans definitiva införlivande med riksnätet blir banstandarden på ännu ej riksnätshänförda bandelar allt sämre. Detta är naturligtvis från alla synpunkter olyckligt. Det är enligt centerns mening uppenbart att inlandsbanan och dess tre norra bibanor har huvudsakligen interregional betydelse. Enligt det trafikpolitiska beslutet år 1979 skall staten svara för den interregionala trafiken. Detta vårt krav stöds f. ö. av Järnvägsmännens samarbetskommitté för inlandsbanan. Med hänsyn till alla de faktorer som i motionerna redovisats finner vi det även vara i hög grad angeläget att de planerade investeringarna på inlandsbanan fullföljs; det finns alltså ett investeringsprogram där. Därför bör SJ inom sin totala investeringsram även anslå 28 milj.kr. till inlandsbanan, dvs. 4 milj.kr. mer än vad regeringen föreslår. I 1979 års trafikpolitiska beslut fastställdes ett riksnät, omfattande 7 600 bankilometer, på vilket persontrafik skall behållas inom överblickbar framtid. På övriga banor skall en prövning ske av persontrafiken. Enligt centerns mening har uppdelningen av järnvägsnätet fått mycket olyckliga konsekvenser. SJ har uppenbarligen tolkat beslutet så, att man inte bör göra några upprustningar på de bandelar som inte tillhör riksnätet. Det har medfört att flera sådana banor nu är så pass dåliga att hastighetsnedsättningar resp. lägre godsvagnsvikter fått tillgripas för att inte trafiksäkerheten skall äventyras. Det är oroande att en allt större del av godstrafiken förts över från järnväg till landsväg. Energiskäl, miljöhänsyn och trafiksäkerhetsaspekter talar starkt för att framför allt de långväga, tunga godstransporterna bör ske på järnväg eller med båt. Centerpartiet anser att en eventuell nedläggning av persontrafiken skulle negativt påverka förutsättningarna för fortsatt godstrafik på järnväg. Med hänsyn till alla de faktorer som redovisats finner vi det särskilt angeläget att hela inlandsbanan samt bibanorna Arvidsjaur-Jörn, Storuman-Hällnäs och Hoting-Forsmo hänförs till riksnätet. Nu har regeringen sagt att den kommer att föreslå att linjen Storuman Hällnäs förs till riksnätet. Men vi har ett fredsförband i Arvidsjaur som behöver linjen Arvidsjaur-Jörn, och vi har nyligen enhälligt konstaterat att den nedlagda flottningen på Ångermanälven gör att vi borde upprusta Forsmo-Hoting-banan, eftersom vägnätet inte klarar skogstransporterna. Nu säger man att det inte skall köras några persontåg på linjen Forsmo Hoting. Under hänvisning till vår principiella inställning tillstyrker vi även övriga motioner med krav att viss bandel skall hänföras till riksnätet. Stöd för denna vår uppfattning har vi exempelvis fått av Dalarnas SSU-distrikt när det gäller Västerdalsbanan samt av kommitterade inom Statsanställdas förbunds lokalavdelningar i Dalarna, med stöd av ca 15 000 namn på listor. Det är kanske detta som gjort att regeringen nu förbarmat sig när det gäller Västerdalsbanan. Detta innebär å andra sidan naturligtvis inte att vi motsätter oss nedläggning av persontrafik som resp. länshuvudmäns styrelser enhälligt anser bättre kunna ombesörjas med bussar. Transportrådets roll har lindrigt sagt varit omstridd när det gäller att främja överförande av persontrafik från spår till landsväg. I de fall länshuvudmännen önskar bibehålla lokal och regional järnvägstrafik på en nedläggningsprövad bandel skall emellertid förhandlingar upptas med SJ om de finansiella villkoren. Centern anser att huvudmännen och SJ självt skall sköta dessa förhandlingar och ta de kontakter som behövs, t.ex. med länsstyrelser, vägförvaltning och totalförsvarsmyndigheter. Många har också hävdat att transportrådets utredningar har varit klart tendentiösa till förmån för busstrafik. Som exempel har nämnts att jämförelserna i fråga om Skövde-Karlsborgs-banan gjordes mellan dieseldrivna Y 1-vagnar och buss, trots att banan är elektrifierad. Kanske var det ett enstaka misstag, men många undrar nog i sitt stilla sinne hur det står till med opartiskheten. Vi finner det oroande att regeringen numera lägger ut allt fler uppgifter på transportrådet. Denna myndighet har uppfattas som en del i en omständlig central byråkrati. Inte sällan kan man notera konflikter mellan transportrådet och regionala och lokala intressen. För att minska byråkratiseringen och decentralisera beslutsfattandet bör regeringen därför enligt centerns uppfattning även ges i uppdrag att utreda vilka av rådets uppgifter som kan avvecklas och vilka som kan överföras till befintliga regionala organ, såsom länstrafikbolag och länsstyrelser. Målsättningen bör vara att avveckla transportrådet. Fru talman! Under hänvisning till det anförda yrkar jag bifall till samtliga centerreservationer i trafikutskottets betänkanden 1983/84:17 och 18.

Fru talman! Jag har inte begärt replik för att bemöta den vrede och indignation som Rune Torwald uppenbarligen känner, när han finner att den socialdemokratiska regeringen aktivt tar tag i järnvägspolitiken och söker bryta förhalningspolitiken, inte minst när det gäller nedläggningsprövningen på vissa linjer. Orsaken till att jag begärt replik är att jag vill rätta till ett felaktigt uttalande som Rune Torwald gjorde sig skyldig till. Han sade nämligen, att om kommunikationsministern nu har bestämt sig för att de sex banor som jag tidigare nämnde — Borås-Varberg, Kil-Torsby, Gårdsjö Mariestad-Håkantorp, Bjärka/Säby-Västervik, Borlänge-Malung och Storuman-Hällnäs — införs i riksnätet, innebär det bara att interregional trafik garanteras. Det är fel. I och med att dessa banor enligt kommunikationsministerns ställningstagande överförs till riksnätet kommer persontrafik att garanteras på dessa banor precis på samma sätt som för övriga banor här i landet som tillhör riksnätet. Jag vill vidare säga att det självfallet står länshuvudmännen fritt när det gäller de här sex banorna att utöver det basutbud av persontrafik som ingår i riksnätet även skaffa extra persontrafik för att tillgodose behov av ytterligare lokal och regional trafik. Vidare drog Rune Torwald den felaktiga slutsatsen, att eftersom kommunikationsministern har för avsikt att föreslå att de här sex bandelarna skall överföras i riksnätet, så kommer persontrafiken att läggas ner på alla andra nedläggningsprövade banor. Rune Torwald nämnde explicit bandelen Forsmo-Hoting. Det är inte alls säkert att så blir fallet. Det är en fråga om förhandlingar mellan länshuvudmännen och statens järnvägar. När nu vissa bandelar förs över i riksnätet är förutsättningarna bättre för länshuvudmännen att förhandla sig fram till att kunna bibehålla persontrafik på de återstående bandelarna, om man finner att det från samhällsekonomiska utgångspunkter är det mest gynnsamma för kollektivtrafiken.
Fru talman! Kurt Hugosson beskyller oss för förhalningstaktik, men det var det ju ingalunda fråga om. Man måste ha klart för sig att de sista länshuvudmännen inte var slutligt bildade förrän den 1 juli 1983. Riksdagen hade klart uttalat att innan man kräver besked av länshuvudmännen, om de skall utnyttja järnvägen eller inte för sin persontrafik, måste de rimligen först ha haft tillfälle att vara i verksamhet något eller några år och bedöma vilka förbindelser som är lämpliga eller inte. I den andra frågan är det så att statsrådet själv — jag hittar inte uppgiften i en hast — har sagt att han går ut och begär av SJ att få en redovisning av vilka tåglägenheter på det ersättningsberättigade nätets banor som skall anses vara av interregional betydelse och att det är dessa som staten skall ta ansvar för. Jag satt själv med i separatredovisningssakkunniga där vi ansåg att detta var en rimlig avvägning. Såvitt jag vet har jag inte sagt något felaktigt. Däremot är det ju möjligt att man tänker vara generös. På sträckan Storuman-Hällnäs skulle jag kunna tänka mig att det huvudsakligen är interregionala förbindelser, men jag är inte övertygad om att det gäller för samtliga sex bandelar.

Fru talman! Det krav som staten i dag ställer på SJ är att företaget skall täcka kostnaderna för den trafik som staten bestämmer att SJ skall utöva. SJ:s kostnader utgörs av driftskostnader och avskrivningar. Därvid uppräk nas investeringarna till nuvärdesbelopp. SJ:s intäkter utgörs av inkomsterna från trafiken samt den ersättning som staten betalar för exempelvis det Förutom att SJ skall täcka sina kostnader genom intäkter och ersättningar från staten skall man lämna ett ”överskott” motsvarande statens normallåneränta på det s.k. statskapitalet. Detta innebär att gjorda investeringar i infrastruktur, dvs. alla fasta anläggningar, skall lämna ett finansiellt överskott inom järnvägstrafiken. Motsvarande krav ställs inte på andra trafikgrenar, vare sig vägar, flyg eller sjöfart. SJ äger såväl den rullande materielen som infrastrukturen, till skillnad från övriga trafikgrenar som betalar ersättning för utnyttjandet av den för dem aktuella infrastrukturen. Biltrafiken erlägger vägskatt, flyget landningsavgifter och sjöfarten hamnavgifter. Särskilt vid en jämförelse mellan vägtrafiken och SJ torde kostnaden för infrastrukturen utfalla till SJ:s uppenbara nackdel. SJ kan inte heller som andra företag upphöra med viss del av sin verksamhet eller självständigt besluta om prissättning. Dessa och andra frågor kräver statens medgivande, och statens beslutsunderlag är då, som jag sagt, bara delvis företagsekonomiskt betingat. Såväl problemet med infrastrukturkostnaderna som beslutsstrukturen för SJ leder oss till ställningstagandet att det inte längre är rimligt att ställa renodlat företagsekonomiska avkastningskrav på SJ, utan det finns i stället skäl att försöka finna nya lösningar på SJ:s till synes eviga ekonomiska bekymmer. Detta innebär självfallet inte att staten skall ge avkall på kravet att SJ skall drivas med kostnadseffektivitet i verksamheten.

Denna tanke har väckts i tidigare sammanhang men ännu inte varit föremål för någon mer ingående utredning. En uppdelning av SJ skulle kunna innebära att infrastrukturen bildar ett självständigt ”verk” av ungefär samma slag som vägverket. Järnvägstrafiken skulle drivas av ett från verket fristående SJ. På motsvarande sätt som vägverket i dag finansieras, via skattemedel, skulle ”järnvägsverket” också finansieras. Folkpartiet har i motion 1983/84:2491 fört fram de här tankarna och föreslagit att frågan om en uppdelning av SJ skall bli föremål för en parlamentarisk utredning. Flera motionärer har på olika sätt tagit upp frågan om SJ:s kostnadsansvar, då inte minst för infrastrukturen. Utskottet har också i en ganska utförlig skrivning i betänkandet berört de här aktualiserade frågorna, men med hänvisning till projekt inom kommunikationsdepartementet inte föreslagit någon åtgärd från riksdagens sida. Naturligtvis hade jag önskat att utskottet ställt sig bakom förslaget om en parlamentarisk utredning, men jag har ändå inte funnit anledning att reservera mig mot utskottsskrivningen, främst med hänvisning till den utformning som de tre sista meningarna i utskottsbetänkandet fått i just det här avsnittet.

Det är därför av stor vikt att verksamheten härmed bedrivs med all den skyndsamhet som befinns möjlig samt att förslag i ämnet snarast föreläggs riksdagen. Utskottet förutsätter att så sker.” En förutsättning för att SJ skall fungera som vi alla önskar är naturligtvis att servicen för resenärerna fungerar så perfekt som möjligt. Det finns mycket som är bra, men det finns också en hel del som kan bli bättre. Ingemar Eliasson tar i en motion upp en fråga om service och information som jag tycker är ganska belysande för hur en i och för sig bra service inte marknadsförs på ett tillfredsställande sätt. De samordningsfördelar som resenärerna kan dra nytta av och som bör vara naturliga för länshuvudmännen och SJ i förening bör naturligtvis på ett bättre sätt än nu komma till resenärernas kännedom. Utskottet har i sin skrivning också understrukit vikten av att informationen till resenärerna både på tågen och vid stationerna fungerar. Ansvaret för trafikpolitikens praktiska genomförande ligger i dag till en betydande del på de regionala länshuvudmännen, och det tycker vi är naturligt. Därutöver finns som centralt organ transportrådet. Mellan transportrådet och de regionala organen förekommer inte sällan konflikter. Vi anser att man i de ansträngningar som görs för att minska byråkratin inom transportområdet, precis som inom övriga samhällssektorer, bör överväga att avskaffa transportrådet och överföra arbetsuppgifterna till regionala och andra centrala organ.

För att minska byråkratiseringen och decentralisera beslutsfattandet anser vi att regeringen bör få i uppdrag att utreda vilka av rådets uppgifter som kan avvecklas och vilka som kan överföras till regionala organ. Målsättningen bör vara att transportrådet avvecklas. Jag ber, fru talman, att få yrka bifall till reservation nr 16.

Fru talman! Jag skall be att få börja med en sak som Olle Grahn var inne på, och det gäller frågan om kostnadsansvaret. Jag har studerat den moderata motionen om besparingar i anslutning till årets proposition och funnit att man där fortsätter att tala om ett striktare kostnadsansvar, fri konkurrens, marknadsekonomiska principer osv. Man är också från moderat håll orolig för SJ:s underskott, och man vill minska antalet turer med tågen, lägga ner bandelar och köra med buss i stället. Vpk har i motion 1810 också tagit upp frågan om ett nytt system för SJ:s betalningsansvar. Jag vill kommentera den vägtrafikmodell som man talar om, dvs. att SJ beträffande kostnader för banan kommer i samma gynnsamma läge som vägtrafiken beträffande vägkostnader. Låt oss alltså acceptera en klassisk ekonomisk tankegång, att kostnaderna för en tjänst verkligen skall återspeglas i priset. Men i så fall måste alla kostnader fram i en rejäl samhällsekonomisk kalkyl. Vägkostnaderna skall då belasta vägtrafikens olika sektorer på ett riktigt sätt. Hur förhåller det sig med detta? den tunga, långväga godstrafiken på vägarna!

Samma erfarenheter och rön bekräftar också att ett högt axeloch boggitryck åstadkommer det överlägset största slitaget. När axeloch boggitrycket höjdes i Sverige från 8 16 varnade vägverket för följderna med tanke på att bärighetsupprustning inte skedde samtidigt. Beläggningsinventeringar har visat att närmare en femtedel av det belagda vägnätet är svårt skadat och att i stor utsträckning omedelbara restaureringsåtgärder måste till. Vi vet nu att för dessa akuta åtgärder krävs i en första omgång 564 miljoner för 1985. Finansieras då ett sådant anslag genom att man belastar vägtrafikanterna med kostnaderna i relation till den omfattning vägarna slits, dvs. kostnader som något så när står i proportion till den förslitning som varje vägtrafikverksamhet åstadkommer? Nej, svarar vi — så är inte fallet. Intentionerna i samband med ett nytt förslag till vägtrafikbeskattning tyder på att det är personbilarna som får betala kalaset. — Detta resonemang hänför sig till vägkostnaderna, men det är relevant i sammanhanget. Vi kan på samma sätt betrakta arbetskraftskostnaderna. Uttrycks dessa verkligen i relevanta tal om t.ex. anställda eller småföretagare vid en trafiksektor— jag tänker då på lastbilstrafiken — har klart sämre villkor när det gäller löner, arbetstider och arbetsmiljö än anställda vid en konkurrerande trafiksektor? Eftersom det förhåller sig så att lastbilschaufförerna är en mycket hårt pressad yrkeskår blir kostnadsbilden för tung landsvägstrafik felaktig, ja, missvisande även när det gäller arbetskraftskostnaderna. Vidare: Om inte trafikolycksfallskostnaderna och miljökostnaderna kvantifieras och läggs på kostnadskalkylen hamnar vi också i det avseendet fel. Det gäller exempelvis utsläpp av bl.a. svaveloch kväveoxider från dieselmotorerna som åstadkommer betydande skador på såväl människor som naturtillgångar, t.ex. våra ovärderliga skogar. I fråga om järnvägstrafiken finns även andra värden, som är mycket svåra att uttrycka kvantitativt. Järnvägstrafiken representerar ett kulturarv och erbjuder en human form av resande. Jag har här nämnt exempel på kostnader som bör belasta den tunga vägtrafiken. Vi kan konstatera att den tunga, långväga landsvägstrafiken f. n. inte belastas med relevanta, samhällsekonomiska kostnader. Vad leder detta till i förlängningen? Jo, det leder till att vi inte får den med tanke på samhällsekonomin och människornas intresse bästa trafikstrukturen. Kostnadsansvarighetsprincipen är ju inte något nytt som jag tar upp här. Den har sysselsatt trafikpolitikerna i mer än 30 år i det här landet. Under många år då vi hade SAP-regeringar utredde och grunnade man på detta, men man kom inte fram till någon lösning. Nu säger utskottsordföranden här från talarstolen, och det står också i betänkandena, att en liten departementsöversyn av detta problem skall ske. Där skulle man då måhända finna lösningen, som man har letat efter i så många decennier. Tillåt mig, fru talman, att betvivla möjligheterna till detta. Starka lobbygrupper från bil-, olje-, gummioch cementindustrin ser trafiken som ett vinstobjekt, inte som en social funktion. Frågan är hur mycket dessa grupper har påverkat den situation som vi har i dag. Järnvägen, som vi nu närmast diskuterar, får däremot i sin kalkylering — det vill jag säga till Kurt Hugosson — räkna med att betala drift av sin egen infrastruktur, banan. Här döljer sig förklaringen till att SJ har betydande investeringsbehov. Man har ju skyldighet att se till att det finns investeringsmedel för att vidmakthålla och förbättra sin egen infrastruktur, banan, och det är unikt för detta trafikmedel. Avskrivningarna skall då räknas på återanskaffningsvärdet, dvs. på nuvärdet av banan. Väginvesteringarna däremot avskrivs i samma ögonblick som de sker. Nu föreslår regeringen att SJ:s anslag skall skäras ned med omkring 400 miljoner. Det betyder att viktiga arbeten på spåret — dels för att höja kapaciteten där det finns flaskhalsar, dels för att öka säkerheten och förbättra driftsekonomin — nu måste upphöra. SJ framhåller självt att en stor del av SJ:s linjenät har en låg banstandard, hänförlig till äldre tiders banteknik. Detta innebär bl.a. att tjälrörelser, utsliten grusballast, spikbefästning och relativt klena räler var för sig i samverkan försvagar spåret, så att det i längden inte motsvarar kraven.

Detta är några av de fördelar som alltså sänker kostnaderna. Verksamheten kan bli mer rationell, eftersom förslitna banor ökar driftskostnaderna. Medan SAP var i opposition argumenterade man för höjda anslag med sådana här motiveringar. Jag har studerat det och kan läsa högt, om det behövs, ur socialdemokraternas motioner från den tiden. Men nu går regeringen i stället in för en sänkt investeringsnivå och räknar med stöd av moderaterna. främst bilindustrin, hejar på regeringens anslagsminskningar. Från vänsterpartiet kommunisterna motsätter vi oss prutningarna. Vi anser det också viktigt att de verkliga kostnaderna skall belasta trafikverksamheterna för att därmed, som jag sade nyss, indikera och stimulera en ur samhällets synpunkt riktig trafikstruktur. Enligt vår mening är således den tunga vägtrafiken gynnad på järnvägstrafikens bekostnad. Det är den verkliga subventionen. Moderaterna talar ofta och länge om att varje trafikslag skall bära sina kostnader, men i verkligheten, Rolf Clarkson, försvarar ni ju faktiskt den sneda kostnadsbelastningen genom att fokusera allt på SJ. Slutsatsen kan bara bli en. När det passar de stora kapitalintressenas vinstjakt, ropar moderaterna på en riktig kostnadsbelastning, men när man vid en sådan beräkning tar med alla komponenter, t.ex. miljöskador, skador på människor och naturresurser, upphör moderaternas intresse för kostnadsdelen i trafiken. Är det måhända andra vinstintressen som anses viktigast? Nu kräver moderaterna också att SJ skall bli ett bolag, men i praktiken — och det har ju också framhållits av Rolf Clarkson — har SJ redan 67 bolag med bortåt 10 000 anställda. De här bolagen vill moderaterna privatisera. Är det inte bäst att privatisera SJ direkt? Nu går investeringsminskningen ut över västkustbanan och inlandsbanan, och då det gäller inlandsbanan är det egentligen bara fråga om några miljoner. Men det rör sig ändå om angelägna investeringsbehov med tanke på de tunga transporterna av timmer och malm. Sådana här neddragningar slår också mot arbetsmarknaden på redan svaga orter. Hur många gånger har inte LO-ledare och högt uppsatta socialdemokrater framhållit de allmänna investeringarnas betydelse för arbetena? Om man verkligen vill få bukt med arbetslösheten i inlandet, betyder järnvägsinvesteringar och elektrifieringar av t.ex. inlandsbanan, som vpk föreslagit i reservationerna 10 och 11, en injektion för en hel bygd. Tillåt mig sedan, fru talman, att något kommentera reservation 12, där vpk och centern tar upp frågan om anslutning till riksnätet av vissa bandelar. Först vill jag erinra om att vpk ställer sig mycket kritiskt till hela den alltmer tillkrånglade banuppdelningen i riksnät, affärsnät, ersättningsberättigat nät, trafikstarka banor, trafiksvaga banor osv. Detta sätter myror i huvudet på folk. I denna djungel tycks vissa byråkrater på trafikområdet stortrivas. Dessutom har vi också talet om lokala och regionala tåg samt interregionala tåg. Men fru Svensson som sätter sig på tåget i Glommersträsk eller i Backe för att åka till sin moster i Göteborg är faktiskt ovetande om att hon enligt TPR, transportrådets statistik, ändå bara är en lokal resenär — fastän hon åker så långt. Man vill nämligen inte räkna detta som en interregional transport av en resenär, ty då skulle det vara en statens angelägenhet. Sedan SJ bestämde sig för att vara ett interregionalt transportföretag måste man, sade man sig, rensa bort alla regionala och lokala tåg från affärsnätet och elnätet med undantag för några få som man påtvingats av staten. Utrensningen är inte lätt, eftersom det på tågen kanske finns 60-70 96 fjärresenärer, som egentligen tillhör SJ:s interregionala bord. Kanske finns det här mera byråkratarbete, t.ex. att analysera innehållet i varje rälsbuss och få fram vilket transportföretag som har ansvaret för rälsbussens innehåll eller delar av detsamma. Det skulle föra för långt att här argumentera för varje bandel som nu är aktuell. Den nedläggningsprövning som sköts främst av transportrådet är full av finurligheter och fjärrstyrning, bl.a. via det s.k. extra statsbidrag som utgår om buss väljs i stället för tåg. I reservation 16 anför vi i likhet med centern och folkpartiet att hela denna omständliga centralbyråkrati och transportrådets ”kladdande” på den regionala trafikorganisationen bör omprövas i decentraliserande syfte. Till finurligheterna hör fjolårets riksdagsbeslut, där man delade in nedläggningsprövningen av inlandsbanan i olika skeden, något helt oformligt, eftersom inlandsbanan är ett system, där tvärbanorna ingår. Detta visste riksdagen redan 1916 — för snart 70 år sedan — då man fattade ett gemensamt beslut om byggande av sträckorna Storuman-Hällnäs, Arvidsjaur-Jörn och Forsmo-Hoting. I går meddelade regeringen sin avsikt — eller möjligen var det kommunikationsministern som kom med ett tips — att föra över Storuman-Hällnäs till riksnätet. Det är en klar framgång för en envis kamp i de regionerna. Vi skall komma ihåg att även om järnvägen inte skulle ha en avgörande roll i alla relationer, är den en symbol för dessa bygder som kämpar för att överleva. Försvinner järnvägen, så försvinner en viktig länk i de möjligheter till utveckling som man hela tiden bär en förhoppning om. Glöm inte att när ni nu går ut för att pröva ytterligare nedläggningar, då rör ni om i en opinion som kan vara mycket stark. Det är inte bara en liten fråga om några ekonomiska avvägningar, utan det är en symbolfråga som rör många bygder som upplever sin järnväg som någonting viktigt som de vill ha kvar och hoppas på skall utvecklas.

Just i det ögonblicket — när man tar detta krafttag — förbereds en nedläggning av persontrafiken på stora delar av inlandsbanan. Borde man inte, fru talman, studera effekterna av den kampanjen innan man går till beslut? Skulle inte chansen finnas att visa vad man verkligen förmår, om alla hjälps åt och anstränger sig att popularisera denna reseled? Här talas om att underlätta villkoren för länsbolagen, om de skulle vilja ta över trafiken på regionala banor. Men kom med något konkret förslag, kom med ett förslag att om länsbolagen vill köra tåg, då skall de få samma bidrag som om de vill köra buss. Det är väl rimligt och rättvist? Den uppfattningen har jag funnit att de flesta människor är överens med mig om. Varför då envisas med att gynna enbart det ena alternativet? I går uppvaktades jag av representanter just för den kommitté som sysslar med offensiva åtgärder för att utveckla resandet på inlandsbanan. Man omtalade att man har en flerårig plan för detta utvecklingsarbete. Nästa år kommer en satsning att ske just på Forsmo-Hoting-banan, för där finns sådana turistiska attraktioner att de går att sälja även i utlandet. Man har kanaler till USA och har kunnat indikera ett klart intresse för att organisera resor just på denna bandel. Är inte detta något att ta hänsyn till i samband med ett avgörande? I reservation 15 till betänkande 17, som jag nu kommenterar, har vårt parti föreslagit en särskild handläggningsordning för Växjö-Västervik och Nässjö-Nybro. Dessa banor betyder så mycket för flera län och kommuner att en nedläggning skulle slå mycket hårt mot en av landets problemregioner. Vi menar att det skulle vara möjligt att finna en form som utan byråkratiska bindningar skulle trygga en rimlig lösning, så att även den här regionen kunde behålla några av sina viktigaste järnvägsförbindelser. Med det jag anfört i anslutning till trafikutskottets betänkande 17 vill jag, fru talman, yrka bifall till reservationerna 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 och 16. Några ord vill jag också säga om betänkande 18. Det handlar om hur man skall organisera anslaget till regional och lokal kollektiv persontrafik. Här vill jagi all korthet framföra tanken att rejäla utredningar om regional och lokal tågtrafik borde ha föregått de beslut om huvudmannaskap för tågen som nu har kommit till stånd genom skrivningar efterhand i diverse utskottsbetänkanden. Det skulle ha varit en ordentlig analys och en utredning av hur man skall organisera ansvaret för regional och lokal tågtrafik, och vi skulle ha haft en genomsyrande diskussion på basplanet av hela denna problematik. Det hade varit mycket bättre att nå fram till en lösning på det sättet. Då hade massan känt att man hade deltagit i en diskussion, och det hade varit bättre än att komma i efterhand med inskjutna meningar om att länsbolagen också kan ansvara för tågtrafiken. Det finns ingen lag som säger att länstrafikbolagen skall svara för den regionala och lokala tågtrafiken. Det är en skrivning som har gjorts, men peka på var i lagen det står! I lagen står det att man är ansvarig för trafiken på väg, men det står inte någonstans att man skall svara för trafiken på järnväg. När departementschefen i propositionen nu föreslår att utvidgningen av länshuvudmännens ansvarsområde skall fortsätta har det blivit för mycket även för utskottet som inte tycker att man skall rusa i väg utan vill avvakta konkreta förslag i stället för detta allmänna tal. Vi delar i det fallet utskottsmajoritetens uppfattning. Samma syn har vi när det gäller förslaget om att schablonisera de statliga stödformerna för trafiken. Även här kommer man med förslag om schablonisering utan att närmare utreda eller presentera hur denna schablonisering skall utformas i praktiken. Man vill få en in blanco-fullmakt för att åstadkomma en schablonisering. Men vi tycker, i likhet med våra medreservanter i reservation 4, att det här också finns stor anledning att avvakta precisa förslag innan beslut fattas om hur det skall bli med statsbidragen. Slutligen något om det särskilda statsbidraget till nedläggning av järnvägstrafik. Det är ju det bidraget som här har kritiserats av flera talare på grund av att det är ägnat att gynna alternativet med busstrafik. När detta bidrag inrättades 1979, var grundtanken att man skulle skona kommunerna från en överlastning av tidigare statliga kostnader. Nu säger man i årets proposition att det skall vara slut med det statliga bidraget för ersättningstrafik när fem år har gått. Tidigare stod det att när fem år har gått skall man göra en omprövning, och då kan man eventuellt fortsätta. Vi tycker att fortsätter man att köra en landsvägsbuss mellan A och B, som ersätter det indragna tåget, då skall man också i fortsättningen få statsbidrag — om det bevisligen är ersättningstrafik — även efter de fem åren. Det anser vi vara rimligt och riktigt. Vi tycker också att det är rimligt och riktigt att detta stöd kan utgå om man väljer att ha tågtrafiken kvar. Det sker ju ingenting ur statsfinansiell synpunkt, eftersom staten redan nu bestrider de kostnader för olönsam trafik som uppkommer vid SJ. När det gäller beräkningen av den entreprenadersättning som SJ skall ha i samband med att en länshuvudman trots allt skulle ta över persontrafiken på järnväg, finns det regler. Dessa regler säger att man också skall beräkna ett tillägg för att täcka SJ:s gemensamma kostnader, och det tillägget skall vara högst 50 26 av särkostnaderna. Här finns all anledning att göra en markering — att allt detta är ägnat att göra entreprenadvillkoren vid anlitande av SJ för tågtrafiks avveckling orimligt hårda i jämförelse med vad som gäller för busstrafik. Därmed blir det svårt för huvudmannen att ta sådana kostnader. Hela denna ordning, som innebär att SJ helt enkelt blir ett interregionalt trafikföretag, som endast skall svara för ett basutbud av fjärrförbindelser, kan inte, säger vi, stimulera till ett effektivt utnyttjande av SJ:s kapacitet på t.ex. elektrifierade riksbanor.

Fru talman! Jag ber att få yrka bifall till trafikutskottets hemställan i dess helhet i betänkande nr 17. Innan jag kommenterar de avsnitt där utskottet inte är enigt vill jag något redovisa den socialdemokratiska inriktningen när det gäller järnvägens framtid. För att leva upp till det beslutet inledde regeringen och det socialdemokratiska partiet omedelbart efter regimskiftet ett kraftfullt arbete med SJ frågorna, vilket i dag också fått Rolf Clarksons eloge. bl.a. innebar att statskapitalet skrevs ned med 1 miljard samt att affärsbanenätet minskades något. Därmed gavs SJ möjligheter att uppnå de ekonomiska mål som statsmakterna tidigare ställt upp. Enligt den senaste delårsrapporten kommer SJ i år att kunna redovisa ett överskott på ca 100 milj.kr. I årets budgetproposition går nu kommunikationsministern vidare genom att föreslå att SJ ges möjlighet att finansiera en del av sina investeringar utanför statsbudgeten. Det gäller bussar, vissa godsvagnar samt även vagnar som passar länshuvudmännens olika behov. Detta kommer att ge SJ arbetsförutsättningar som mera liknar dem som gäller för statliga och privata aktiebolag. Det är alltså en öppning som har skett. Men långsiktigt räcker inte de åtgärderna för att komma till rätta med SJ:s problem. Med nuvarande regler ökar såväl avskrivningarna som förräntningskravet mycket snabbt. Mellan åren 1983 87 beräknas avskrivningarna öka från 890 miljoner till 1,3 miljarder, samtidigt som förräntningskravet mot slutet av 1980-talet kommer att vara av storleksordningen 1 miljard med nuvarande räntenivå. I det här sammanhanget vill jag till stora delar instämma i den beskrivning som Rolf Clarkson gjorde av SJ:s problem. Skillnaden är den att vi väljer olika vägar när det gäller att göra SJ till ett framgångsrikt företag. Låt mig också poängtera att det i dag — som tidigare sagts i debatten — finns grundläggande skillnader i statens sätt att behandla investeringar och underhåll i vägar och i järnvägar. Dessa fakta utgör några av anledningarna till de tre projekt som f.n. pågår inom kommunikationsdepartementet och som Kurt Hugosson har beskrivit tidigare här i debatten. Utöver de beskrivningar Kurt Hugosson gjort pågår det inom det socialdemokratiska partiet och fackföreningsrörelsen ett omfattande utredningsarbete som syftar till att långsiktigt skapa ett framgångsrikt SJ-företag. Det är såvitt jag vet första gången som något parti tar ett sådant grepp om SJ och SJ:s långsiktiga problem. Jag har med det här, fru talman, velat visa på att socialdemokratin dels tror på SJ, dels tar SJ:s problem på allvar. Det betyder att vi är fullt medvetna om att det i framtiden krävs förändringar i samhällets syn på järnvägar kontra andra trafikgrenar. Det kan gälla skillnader i finansiering av investeringarna, det kan gälla huvudmannaskapet för SJ:s infrastruktur, som tidigare har nämnts, det kan gälla hela samordningen inom SJ-koncernen och det kan också gälla inriktningen på SJ:s framtida investeringar. Men jag vill också peka på den omorganisation som SJ genomfört och som redan efter drygt ett år har visat sig ge bra resultat. Det delade resultatansvaret hart.ex. skapat ett helt nytt kostnadsmedvetande inom företaget. Vi har kunnat konstatera att godstrafiken i år tar tillbaka ca 1 miljon ton gods. Vi har också kunnat konstatera att persontrafiken har marknadsfört sig på ett helt nytt och offensivt sätt. Styckegodstrafiken har mer än fördubblat sin volym. Man har också anställt personer med nya och fräscha idéer i nyckelställningar inom SJ. Jag tycker liksom tidigare att det är på sin plats att ge SJ:s personal en eloge för bra och fina insatser. Fru talman! Jag har velat göra denna redovisning som en balans eller en motvikt till de reservationer som är fogade till detta betänkande. Jag återkommer till skillnaderna i uppfattningarna om SJ:s framtida inriktning, när jag nu går över till att något kommentera reservationerna. Det mest noterbara är att det inte på någon enda punkt finns en gemensam borgerlig reservation. På samtliga punkter är man alltså totalt oense. De tre första reservationerna berör SJ:s investeringsanslag. Detta anslag vill vpk öka med 410 milj.kr., centern med 200 milj.kr., folkpartiet godtar regeringens förslag, medan moderaterna vill minska anslaget med 150 milj.kr. — en i sanning splittrad opposition. Visserligen tillstår jag att årets investeringsnivå innebär en viss sänkning, men utskottet och departementschefen framhåller att den nu föreslagna ramen är en rimlig avvägning mellan SJ:s investeringsbehov och möjligheter. Man får inte heller glömma bort det statsfinansiella läget, som givetvis spelar roll i sammanhanget. Ett tillfälligt stopp i ökningstakten torde inte innebära något märkbart avbräck i SJ:s långsiktiga investeringsplaner. Tlikhet med vad Kurt Hugosson gjorde tidigare vill också jag peka på att SJ kanske är landets mest investeringsintensiva företag i förhållande till sin omsättning. Skall SJ i framtiden ha en rimlig chans att klara sina förräntningsoch avskrivningskrav, då krävs det mycket noggranna investeringskalkyler av företaget. Beträffande reservationerna 4 och 5 nöjer jag mig med att hänvisa till det riksdagsbeslut som fattades så sent som i december 1983 om lokaltågen i Stockholm. Enligt mitt sätt att se bör det vara trafikekonomiska aspekter som avgör det nya dubbelspårets förläggning söder om Stockholm. Upprustningen av Södertälje Södra är en gammal bekant som återkommer varje år. Utskottets uppfattning är också oförändrad. Det är alltså SJ som har att pröva denna upprustning. I reservation 6 tror sig centern ha kommit på något framåtsyftande när man vill inrätta en speciell division och chef för det ersättningsberättigade nätet. Jag hävdar att det är ett sätt att föra SJ ett steg tillbaka. Om centern å sin sida hävdar att man vill slå vakt om det trafiksvaga nätet, då bör man väl i stället försöka driva frågan och sträva efter att ge hela riksnätet samma status. Men nu vill alltså centern i organisatoriskt avseende skapa något som kan komma att betecknas som ett järnvägens A och B-lag. Innehållet i reservation 6 är därför enligt min mening både illa genomtänkt och onödigt. Det vore i och för sig intressant att föra en debatt om reservation 7, men jag skall inte göra det därför att den debatten redan är avklarad av Kurt Hugosson och Rolf Clarkson. På så sätt spar vi litet tid. Vad gäller reservation 8 och satsningen på västkustbanan bedömer jag faktiskt utskottets skrivning som minst lika stark som motiveringen i reservationen. En upprustning av västkustbanan är nödvändig inte minst med tanke på den väntade ökningen av kontinenttrafiken genom Danmark, som nu är på gång.

I regel tar utskottet aldrig ställning till individuella objekt. Visserligen är en del av dessa investeringar angelägna, Sven Henricsson, men de skall enligt vpk påbörjas nästa budgetår och låser då enorma investeringsbelopp utöver de övriga kommunistkraven. Detta kan jag bara tolka på två sätt. Antingen känner sig Sven Henricsson tvingad att följa upp varje kommunistmotion med en reservation eller också struntar kommunisterna fullständigt i att ta ansvar för de förslag som de lägger fram. Detta är ett opportunistiskt sätt att driva politik, Sven Henricsson, och det är knappast trovärdigt. Tänk igenom verkligheten bakom de förslag som ni ställer och konsekvenserna av era reservationer. När det gäller inlandsbanan vill jag erinra om att regeringen redan i oktober 1983 beslöt tidigarelägga vissa arbeten, vilket får till effekt att arbeten för 30 milj.kr. kan genomföras under budgetåret 1984/85. Denna relativt begränsade minskning av medelsbehovet anser sig utskottet kunna godta. I reservation 12 återkommer centern och vpk med kravet på att alla bandelar som nu prövas av SJ och länshuvudmännen vad gäller persontrafiken skall tillföras riksnätet. Jag vill erinra om att vid riksdagsbehandlingen förra året en enhällig riksdag inkl. centern och vpk godkände att länshuvudmannen skall ta ansvar för all lokal och regional spårbunden persontrafik. Riksdagen godkände också att förhandlingar skall tas upp om huruvida denna trafik skall vara kvar eller föras över på buss. Återigen försöker centern och vpk smita ifrån vad de tidigare oreserverat har ställt upp på. I reservationen skriver man mycket riktigt att persontrafiken skall vara kvar på riksnätet inom överblickbar framtid. Detta är helt korrekt. Att Rune Torwald inte har fattat innebörden i vad han själv har skrivit i reservationen tycker jag är uppseendeväckande. Detta innebär i klartext att staten enligt centern och vpk skall garantera och stå för persontrafiken på de banor som nu skall prövas. Samtidigt skall länshuvudmannen förhandla med SJ om att köpa samma trafik. Detta är ett dubbelspel som inte stämmer. Det finns ingen möjlighet att få ekvationen att gå ihop. Någon måste vara huvudman för trafiken på en bana. Utskottsmajoriteten har föreslagit att samtliga de motioner som berör prövningsbanorna skall lämnas utan riksdagens åtgärd. Detta har skett främst av två skäl. Dels har utskottet vid justeringen av betänkandet utgått från att vissa banor kommer att föras till riksnätet vid en senare analys. Dels saknades vid utskottsbehandlingen tillräckligt underlag för ett definitivt ställningstagande. Därför ansåg sig utskottet kunna varken tillstyrka eller avstyrka motionerna. Såsom utskottets ordförande redan har nämnt kommer ytterligare sex banor att med säkerhet föras till riksnätet. Det innebär att av de 310 mil som skulle läggas ned enligt 1979 års beslut nu endast ca 140 mil återstår att pröva. Eftersom transportrådets roll senare kommer att närmare tas upp av Olle Östrand i anslutning till betänkande 18, nöjer jag mig med att yrka avslag på reservation 16. Slutligen, fru talman, några ord om den moderata reservationen 17, vari föreslås en anslagsminskning på 111 milj.kr. I motiveringen pekar man på att turtätheten kan minska samt att ytterligare järnvägslinjer kan läggas ner nästa år. Jag utgår från att moderaterna i år, i motsats till förra året, har räknat rätt och skaffat sig ett korrekt underlag för sina prutningar. I så fall betyder detta att för att uppnå en besparingseffekt på 111 miljoner på denna anslagspost måste moderaterna nästa år lägga ner bortemot 100 mil järnväg. Därför måste faktiskt Rolf Clarkson göra klart: Vilka ytterligare bandelar är det som ni föreslår skall läggas ner under nästa budgetår? Den frågan kommer ni inte ifrån, om ni vill göra anspråk på någon trovärdighet i era förslag. Jag utesluter inte att det någon gång i framtiden kan bli nödvändigt med en ny prövning av järnvägsnätets omfattning, men enligt mitt sätt att se är det fullständigt orealistiskt att redan nästa år göra ytterligare nedskärningar. Detta skulle vara ett direkt avsteg från 1979 års trafikpolitiska beslut, och det är moderaterna helt ensamma om. Fru talman! En summering av innehållet i budgetpropositionen, betänkandet och reservationen ger helt klart det beskedet att det är socialdemokraterna som fortsätter på den inslagna offensiva vägen att ge SJ de långsiktigt bästa förutsättningarna. Det ställer krav på SJ, men det visar också socialdemokratins tro på SJ som företag. Fru talman! Med detta ber jag än en gång att få yrka bifall till trafikutskottets hemställan i betänkande 17.

Fru talman! I den snåla vind som i allmänhet blåser under debatterna i denna kammare är det uppenbarligen mycket populärt, om man ger även det minsta beröm till en motståndare. Rune Johansson, som är en mycket kompetent SJ-debattör, tackade för det beröm jag hade givit till socialdemokraterna, men jag hoppas att han också hörde att jag samtidigt gav det till moderater och center. SJ:s ekonomiska problem är ytterligt betungande för svenska staten. Här betalar vi årligen, praktiskt taget utan att knorra, hundratals miljoner i underskottstäckning, och vi utanordnar miljarder, också utan att knorra, i investeringsanslag och ersättning till det ersättningsberättigade nätet. Det är alltså siffror i miljardklassen som vi sysslar med — och detta skall vara ett affärsdrivande verk. Med statens finanser i det skick som de är i ligger det ju på oss alla med stor tyngd att dra ner så mycket som möjligt på utgifterna. Rune Johansson säger att SJ:s problem måste lösas och håller på att lösas. Jag är inte säker på det. Jag skulle gärna vilja att han hade rätt, men det överskott på 100 miljoner som Rune Johansson nämner att SJ tror sig få i år är ju bara en bråkdel. Det förräntar inte ens statskapitalet. SJ kommer, när detta framgångsrika verksamhetsår är till ända, att skicka en räkning till Sveriges regering och riksdag på några hundra miljoner, och de kommer att Lika glatt går vi vidare på investeringsvägen och offrar ett par miljarder för att SJ skall komma i fatt. Men SJ kommer aldrig i fatt, eftersom dessa miljarder inte kan förräntas, och förräntning kräver staten. Det är ett slags låtsaslek vi håller på med hela tiden. Vi talar väl om SJ, vi vill se SJ vinstgivande osv., men vi vet att det inte kommer att hända, om vi inte genomför en radikal omorganisation och strukturförändring av SJ som företag. Det är duktiga människor som sköter SJ i dag, men de är bundna till händer och fötter av omständigheter som de inte kan råda över. Den moderata vägen att nu ta ett krafttag och ändra SJ:s företagsform är ur ett långsiktigt perspektiv den enda möjliga lösningen. Allt annat är kosmetik, Rune Johansson. Vi, och de som följer efter oss här i riksdagen, kommer att år efter år föra dessa långa debatter om hur SJ:s situation skall klaras upp och hur SJ skall skötas bättre. Det finns bara en väg att gå, och det är att justera 1979 års trafikpolitiska beslut i de avseenden där SJ är inblandat och där det är uppenbart att någon förändring till det bättre inte kan ske. Det skall inte fördöljas att vad som blir aktuellt från moderat sida är att skära ner på förlustbringande bandelar. Men vilka de är kan man inte begära att jag skall säga i dag.

Fru talman! Eftersom det har antytts att min beskrivning av situationen för de ersättningsberättigade banorna i riksnätet — dvs. även de sex som just nu skall hänföras dit — skulle vara missvisande, vill jag återge några rader från budgetpropositionens bil. 8, s. 204. Först har statsrådet sagt att huvudmännen har ansvaret för regional och lokal trafik på väg.
Nå, jag har redovisat fakta i saken, och det kan räcka med detta.

Sedan blandade tyvärr utskottsordföranden ihop resonemanget. Han sade att staten är beredd att ge ett basutbud på E-nätsbanorna. Nej, basutbudet

Det tragiska är, som vi har fått klart för oss nu, att det gör det. De innebär bl.a. att förbifarten i Halmstad inte kommer att kunna byggas i den takt vi hade tänkt oss. Rune Johansson var litet undrande inför vårt förslag om en chef för E-nätet. Han säger att det skulle vara att bilda ett A och ett B-lag. Nej då — men det är precis vad vi har i dag. A-laget är proffsen inom järnvägen intresserade av att sköta, därför att man får inkomster från affärsbanenätet. B-laget, som i stort sett resulterar i förluster som täcks via kollektivbiljetten, tar ingen ansvar för. Vad värre är: Man är ju garanterad ersättning även om man kör med gamla museitåg och med tidtabeller som inte är anpassade efter resenärernas krav. Staten täcker förlusterna. I fråga om hänförandet till riksnätet framställs det som om det skulle vara något konstigt att vi står fast vid vår uppfattning. Det är det visst inte. Det finns ingen motsättning här. Länshuvudmännens ansvar har riksdagen, som jag sade, slagit fast oavsett om banan hänförs till riksnätet eller ej, så de lokala och regionala förbindelserna skall länshuvudmännen ta ansvar för. Det var detta jag hade velat utveckla nyss men som i och för sig hade tagits upp av utskottsordföranden. Jag får därför nöja mig med detta nu.

Fru talman! Jag sade i mitt tidigare inlägg i debatten att jag hade nöjt mig med utskottets skrivning när det gäller vårt yrkande om en parlamentarisk utredning angående SJ:s framtida struktur. Jag är naturligtvis beredd att stå för vad jag har sagt, men jag blev litet orolig när Rune Johansson i sitt anförande gjorde det utredningsarbete som departementet tydligen håller på med till en andrahandsfråga. Det viktigaste för socialdemokraterna är tydligen just nu vad som sker inom det socialdemokratiska partiet. Då är det naturligtvis litet oroande om detta skulle vara vad vi skall rätta oss efter i utskottet. Jag hoppas verkligen, Rune Johansson, att det är departementets utredning och förslag som vi kommer att få ta del av ganska snart, och jag hoppas verkligen att det inte dröjer alltför länge innan någonting sker i den här frågan. Denna uppfattning delas tydligen av de flesta partier i riksdagen f.n. Rune Johansson var litet besviken över att folkpartiet i stort sett har godtagit budgetförslaget när det gäller det ekonomiska anslaget. Vi har gjort det av den anledningen att vi menar att det är det minsta anslag som vi i dag kan acceptera. Vi har då också accepterat att man ur den ram som annars borde ha funnits har tagit vissa medel till de stora investeringarna i Stockholmsområdet. Vi stöder alltså budgetförslaget i dessa frågor. Jag beklagar dock något en del skrivningar i budgetförslaget, där man i alltför stor utsträckning på förhand intecknar arbetsmarknadspolitiska pengar för vissa järnvägsinvesteringar. Det är inte bra att man på det sättet begränsar den investeringstakt som bör hållas för SJ:s del.

Fru talman! Jag vänder mig till Rune Johansson. Jag skall inte bemöta Rolf Clarkson, även om jag har god lust, för då faller väl klubban. Vi blir beskyllda för oansvarighet när vi föreslår att man skall pröva elektrifiering av vissa bandelar. Vi tycker emellertid att framtiden talar för — både från energiförsörjningssynpunkt och från luftföroreningssynpunkt — flera elektrifierade bandelar. Här har jag gott sällskap med t.ex. fackföreningarna i Långsele-Örnsköldsviksområdet, som själva har aktiverat sig. SF:s sektion 1, som Rune Johansson själv tillhör, har sagt att man vill ha elektrifiering av t.ex. sträckan från Mellansel till Örnsköldsvik, som är en fortsättning på timmertransportvägen från inlandet via Långsele och uppåt Örnsköldsvik och Husum. SJ har tittat på detta och sagt att det inte är orealistiskt — så tolkar jag det — om nu bandelen Örnsköldsvik-Husum blir byggd, som man håller på att projektera i dag. Man skall komma ihåg att även när vi en gång tog upp förslaget om att projektera och bygga Örnsköldsvik-Husum blev vi beskyllda för att vara ute med himlastormande förslag. I dag är detta faktiskt en realitet, då olika intressenter sitter ned och på nytt projekterar för att bygga denna viktiga bana till ett av Europas viktigaste pappersindustriområden. Vi menar att elektrifiering är ett viktigt moment i utvecklingen av den tunga trafikens möjligheter. När det gäller investeringsstoppet vill jag bara berätta att man genom att inte göra viktiga investeringar på inlandsbanan mellan Vilhelmina och Storuman visserligen har sparat några futtiga miljoner, men det har också inneburit att 10-12 unga människor, som ändå hade fått ett jobb, har permitterats. En del maskiner har ställts av, och jobben får vänta, trots att det på denna sträcka går tung trafik — transporter av såväl malm som timmer. Detta är fel. Vi menar att det är riktigt att hävda att investeringsnivån skall hållas uppe. Vi är därför inte oansvariga, snarare ansvarskännande.

Fru talman! Låt mig börja med Olle Grahn. Nej, vi är inte besvikna på er i folkpartiet för att ni har visat gott omdöme när det gäller nivån på investeringsanslaget till SJ. Vi sätter stort värde på att ni har inriktat er på en realistisk nivå för det anslaget. Olle Grahn blev litet bekymrad när jag kompletterade Kurt Hugossons utredningsrapport med ytterligare en. Vi står för vad som är skrivet i utskottsbetänkandet. Alla de projekt och utredningar som pågår i departementet är lika viktiga för SJ, och resultaten från dem måste komma fram så snart som det över huvud taget är möjligt. Olle Grahn kan känna sig ganska lugn på den punkten. Det är självklart, Sven Henricsson, att alla järnvägare vill ha elektrifierade linjer. Men det är — precis som de allra flesta här i kammaren är helt medvetna om — innehållet i portmonnän som avgör i vilken takt man kan klara dessa stora investeringar, för det rör sig, Sven Henricsson, inte om växelpengar. Det skulle vara intressant att höra om Sven Henricsson över huvud taget har försökt att göra något överslag över vad förslagen i de reservationer som han står bakom kostar, utöver de investeringsanslag som ni i vpk kräver för järnvägen. Rune Torwald försökte på nytt tricksa bort korten när det gäller riksnätsbanor. Har det funnits eller finns det, Rune Torwald, någon riksnätsbana där det inte går persontrafik? Låt mig citera ur reservation 12, som är underskriven av bl.a. Rune Torwald: Jag har sagt att Rune Torwald har fattat saken helt rätt i reservationen, men tyvärr har han kommit snett i den här debatten. Sedan bara några ord om den av centern föreslagna enhetschefen och divisionen inom SJ. Jag kan inte se, Rune Torwald, att ert förslag skulle gagna SJ som företag. Skulle denna enhetschef fungera för både persontrafiken och godstrafiken på det ersättningsberättigade nätet, eller gäller det bara persontrafiken? Jag hävdar fortfarande, Rune Torwald, att ert förslag innebär att man på nytt delar upp statens järnvägar i ett A och ett B-lag. Sträva i stället efter att ge riksnätet samma beteckning och status! Då strävar ni framåt. Slutligen några ord till Rolf Clarkson. Han säger att allt annat än privatisering inom järnvägen är kosmetik. Jag hävdar, Rolf Ciarkson, att privatisering vore tragik för statens järnvägar. SJ behöver ha samhället som stöd. Det är samhällsintresset och ägaren staten som visar färdriktningen för statens järnvägar. Jag håller med om att SJ bör — och skall — kunna agera på ett friare sätt än i dag, men staten skall ha huvudansvaret. Låt mig till sist bara ställa en fråga om moderaternas prutningsdel. Är det inlandsbanan, Rolf Clarkson, som ni har tänkt lägga ned för de 111 miljonerna?

Fru talman! Jag skall i denna sista replik försöka sammanfatta den moderata synen på SJ i här förevarande avseenden. Vi är positiva till den prövning av vägverksmodellen som jag tror att man inom SJ själv vill ha gjord. Vi anser inte att den behöver göras i en parlamentarisk utredning, utan det räcker med en teknisk utredning av den frågan. En sådan modell skulle befria statens järnvägar från det mycket betungande förräntningsansvaret för infrastrukturen. Vi är från moderat sida villiga att ta ett generalgrepp när det gäller en översyn av 1979 års trafikpolitiska beslut. Det måste självfallet ske i en parlamentarisk utredning. Vi vill då ta upp frågan om omfattningen av det ersättningsberättigade nätet. Jag vet inte hur många i denna kammare som känner till att det går ungefär 4-5 milj.kr. om dagen till underhåll och drift av det ersättningsberättigade nätet. Det är en så stor utgift att den bör föranleda en ny prövning av nätets omfattning. Det är, Rune Johansson, ingenting — om man inte är strängt socialistisk i sin samhällssyn — som hindrar att man privatiserar banor som staten inte förmår att driva så att de går ihop. Det finns sådana möjligheter. Det framkom vid prövningen av banan Växjö-Västervik att — om jag minns rätt — Svenska företagares riksförbund kunde tänka sig att träda in och driva den banan i privat regi. Låt det försöka! Det har en gång funnits privata järnvägar här i landet, men samhällsutvecklingen, bilismen osv. gjorde att det inte var möjligt att fortsätta driften. Vi är tillbaks i den situationen att staten har ett för dyrbart sätt att handskas med sina utgifter. Det privata initiativet måste igen komma till sin rätt. Så vill jag sammanfatta vår syn. Det räcker inte med kosmetik. Det går inte att kladda litet här och litet där. När förekom det, Rune Johansson, att statens järnvägar — eller kungl. järnvägsstyrelsen, som det hette förr — beslöt någonting på sina sammanträden? Är det inte mest fråga om information för styrelseledamöterna? Har styrelsen något ansvar? Påverkar den driften av detta förlustbringande statliga affärsdrivande verk? Inte!

Fru tålman! Rune Johansson hävdar att centern inte riktigt har kunnat reda ut frågorna om situationen för de olönsamma banorna i riksnätet, men att vad som står i motionen är rätt. Ja, det är det, men vad jag sade är också rätt. Låt mig än en gång, eftersom jag blev avbruten senast, läsa upp vad som står på s. 204 i budgetpropositionens bil.

De förbindelser som bedöms vara av uteslutande lokal eller regional karaktär får däremot betalas av huvudmannen, om han önskar ha dem kvar. Detta vill inte Rune Johansson erkänna, men så är det. För de sex banor som hänförs till riksnätet lämnas det således generellt sett inga garantier för att alla nu gående tåg kommer att vara kvar. Det är endast de förbindelser som är av interregional karaktär som kommer att betalas av staten. I övrigt blir det en fråga om vad huvudmannen kan betala. Till sist några ord om enhetschefen och diskussionen om A och B-lag. Om det inom ett företag finns en enhet som går dåligt, brukar man nästan alltid säga: Där skall vi sätta in en kraftfull karl eller kvinna som får koncentrera sig på uppgiften att skapa bättre ekonomi på enheten. Det är precis vad SJ inte har gjort. Här finns en enhet som sysslar med persontrafik och en annan som sysslar med godstrafik generellt, men ingen har uppdraget att se till att kostnaderna på enhetsbanorna drivs ner. Jag hävdar med bestämdhet att kollektivtrafikbiljetten kommer att bli allt dyrare om man inte på en person — tillsammans med ett fåtal andra — överlåter arbetsuppgiften att i samarbete med cheferna för godstrafik, persontrafik, banunderhåll osv. se till att kostnaderna minimeras. Annars hotas vi av just det som Rolf Clarkson nämnde, nämligen att hamna i den situationen att vi inte längre klarar av det hela. För att förebygga det vill vi ha en separat chef för de olönsamma banorna.
Fru talman! Jag är naturligtvis tacksam, Rune Johansson, för det besked jag förut fick om att utskottsmajoriteten och socialdemokraterna står fast vid utskottets skrivning när det gäller strukturen för SJ. Rune Johansson kanske redan nu också kan ge ett sådant besked att vi får en klar uppfattning om vilken inriktning socialdemokraternas förslag kommer att ha. Vi har föreslagit att SJ skall delas i ett banverk och ett driftsverk. Kan vi få besked på den punkten redan i dag vore det naturligtvis mycket bra.

Fru talman! Rune Johansson gör gällande att vi är oansvariga när det gäller att ställa förslag. Jag skall medge att vi har ett långt program för järnvägarnas utveckling. Vi har tagit upp frågan om elektrifiering. Norra stambanans infart till Stockholm borde rustas upp. Vi har vidare tagit upp järnvägsinvesteringar i Västerbotten, malmbanans södra omlopp m.m. Vi har ett offensivt utvecklingsprogram, men vi har tydligt angivit att det är programansatser och inte saker som skall finansieras i årets budget. Vad har då SAP för program? Upp till bevis! Jag vill veta vad ni menar med att som program ha en prutning med 400 milj.kr. på SJ:s investeringar, så att man inte kan jobba vidare på västkustbanan och inlandsbanan. Vad menar ni med att gå ned på en lägre investeringsnivå för statens järnvägar —t.o.m. lägre än den nivå som fastställdes under den borgerliga regeringen? Planerar ni att låta tung trafik på landsvägen öka från 25 miljarder tonkilometer till, som prognosen visar, bortåt 34 miljarder tonkilometer per år? Vad har ni för program? Jo, ni har ett program som tillgodoser bilindustrins, cementindustrins och oljeindustrins ambitioner när det gäller att öka vägtrafiken, och ni har moderaterna och Industriförbundet som ni kan gå hand i hand med.

Fru talman! Jag vill börja med att säga några ord till Olle Grahn. Han överskattar min kompetens om han tror att jag, innan en utredning har slutfört sitt arbete, skall kunna tala om vad resultatet blir. Det kan jag självfallet inte göra. Jag kan bara försäkra Olle Grahn att de utredningar som pågår arbetar seriöst och så snabbt det över huvud taget är möjligt. Såsom vi har skrivit i betänkandet ligger det en hel del i de förslag som har kommit fram i utskottet under dess arbete. Sedan några ord till Rune Torwald. Jag måste, fru talman, notera att Rune Torwald som vanligt använder ett tonläge som är ett par steg högre än vad som är nödvändigt med hänsyn till den verklighet som han försöker beskriva. Men man får väl stå ut med det. Jag tror ändå att Rune Torwald har svårt att hålla isär begreppen. Han påstår att det inte är säkert att det skall gå persontrafik på banor som tillhör riksnätet. Men varför är ni då från centern så angelägna om att få in varenda bankilometer i riksnätet? Finns det över huvud taget någon riksnätsbana som det inte går persontrafik på? Ni har svårt att hålla isär begreppen. Låt mig, fru talman, som en kuriositet påminna om att centern i en reservation i fjol ville föra bandelen Forshem-Götene Nossebro, som är en smalspårig godsbana, till riksnätet. Som alla vet är riksnätsbegreppet knutet till persontrafiken, och detta tyder alltså på att centern ibland har svårt att hålla isär begreppen när det gäller järnvägspolitiken. Jag håller med Rolf Clarkson om att det vore angeläget att SJ:s styrelse fick en starkare ställning. Jag tror att vi är på väg åt det hållet, och det är bara att arbeta vidare efter den linjen. Men, Rolf Clarkson, ni kommer aldrig ifrån effekterna av de prutningar på 111 milj.kr. som ni föreslår under anslaget D 2. De prutningarna gäller ju nästa budgetår. För skall ni lägga ned järnvägar för 111 milj.kr. får det konsekvenser för många mil järnvägar. Skall ni ställa in tågen i så stor utsträckning att SJ kan spara 111 milj.kr. blir det som en död hand över stora delar av järnvägsnätet. Även om Rolf Clarkson försöker, kommer ni aldrig att kunna dölja resultatet av era förslag. Även svarta höns värper vita ägg, Rolf Clarkson, och det går heller aldrig att dölja.

Fru talman! Regeringen föreslår ersättning till lokal och regional kollektiv persontrafik på drygt en kvarts miljard kronor. Statsbidragen utgår under detta anslag till linjetrafik, kompletteringstrafik, skärgårdstrafik, fjällflygtrafik samt bidrag till ersättningstrafik för nedlagd persontrafik på järnväg. Statsbidragen till kommunsektorn utgör nu totalt ca en fjärdedel av kommunsektorns utgifter eller omkring 50 miljarder kronor. Man beräknar för innevarande år en volymökning för kommuner och landsting på ca 2 96. Från moderat sida hävdar vi, att vi måste åstadkomma en nolltillväxt inom kommunsektorn. Denna nolltillväxt är en central förutsättning för att man skall kunna återställa balansen i de offentliga finanserna. Moderata samlingspartiet har föreslagit årets riksdag minskningar i statsbidragen till kommunsektorn på 5,5 miljarder kronor samt minskning av den statliga detaljregleringen. Vi föreslår också att 1 miljard kronor skall avsättas för bidrag till finansiellt svaga kommuner, som speciellt skulle drabbas av de minskade statsbidragen. Kommunsektorn har som helhet f. n. en god finansiell ställning. År 1982 ökade primärkommunernas finansieringskapital med 2,3 miljarder kronor. I början av 1983 uppgick primärkommunernas finansieringskapital till ca 17 miljarder kronor eller 6 kr. per skattekrona. Det är en fördubbling sedan 1977. Landstingens finansiella ställning är ännu bättre. Våra besparingsförslag innebär inte någon dramatisk förändring i kommunernas och landstingens verksamhet. Hittillsvarande erfarenheter av minskade eller slopade statsbidrag till kommunsektorn visar att verksamheten fortgår i stort sett oförändrad. Vårt förslag, som framgår av reservation 3 i trafikutskottets betänkande 18, innebär att endast bidraget till ersättningstrafik för nedlagd järnvägstrafik kommer att utgå. Jag yrkar bifall till reservation 3. Fru talman! Det är viktigt att komma ihåg att en minskning av statsbidragen är nödvändig mot bakgrund av den allvarliga statsfinansiella situationen. Valet står faktiskt inte mellan att skära ned och att inte skära ned på statsbidragen. Valet står mellan att skära nu i ordnade former och att göra drastiska, oplanerade och blinda nedskärningar i ett framtida statsfinansiellt krisläge.

Fru talman! Först några ord om två järnvägar, speciellt viktiga för Östergötland. Jag vill uttrycka min tillfredsställelse över att regeringen tagit intryck av alla de motioner, uppvaktningar och riksdagsdebatter som varit vad gäller banan Bjärka/Säby-Västervik. Att föra denna järnväg till riksnätet är klok trafikpolitik, med andra ord klokt ur både samhällsekonomiska och företagsekonomiska synpunkter. Östgötarna tackar för detta. Sedan har vi en smalspårig bana Hjortkvarn-Finspång, som såväl länsstyrelsen i Östergötland som länsstyrelsen i Örebro län flera gånger sagt bör behållas och rustas upp. Sven Henricsson och jag har berört denna bana i ett särskilt yttrande. Flera industrier efter banan vill och behöver använda järnvägen som bästa transportmedel för sina frakter. Om banan upprustas och överflyttningen till normalspår sker på ett smidigt sätt i Finspång, kan antalet kunder och mängden fraktgods öka till förmån för berörda industrier och bygder samt samhällsekonomin som helhet. Vi slipper också att t.ex. se de fullastade stora flisbilarna rulla fram på den krokiga vägen Sonstorp Finspång-Vånga, i långa stycken parallellt med fortfarande befintlig järnväg. Detta om Östergötland och järnvägen. Jag skall ägna mig åt reservation 3 i trafikutskottets betänkande 18 av moderaterna med rubriken Anslaget Ersättning till lokal och regional kollektiv persontrafik. Reservationen bygger på moderaternas motion 2423. Sällan har jag sett en motion som är så rörig och ofullständig som denna. Det skulle i så fall vara moderaternas trafikpolitiska motion från i fjol. Först säger man att kommunernas ekonomiska verksamhet inte får växa ytterligare. ”De alternativ vi redovisar för den kommunala sektorn är baserade på nolltillväxt i den kommunala konsumtionsvolymen.” Sedan säger man att 2,4 miljarder skall överföras från kommunerna till staten från den 1 januari 1985. Ytterligare 5,5 miljarder dras från kommunerna i form av minskade statsbidrag. Sedan talar man litet allmänt: ”Minskningen av statsbidragen kan i princip ske på alla områden eftersom det i sig inte innebär att verksamhetens inriktning och omfattning behöver påverkas.” Och så landar man på att yrka att riksdagen till ersättning till lokal och regional kollektiv persontrafik skall anslå 5 319 000 kr. Simsalabim har man sparat 246 581 000 kr., utan att i klartext säga att detta betyder att alla statsbidrag till lokal och regional kollektivtrafik upphör och utan att föreslå några ändringar i de bidragsregler som riksdagen 1978 fattade beslut om. Inte heller nämner man med ett ord i motion eller i reservation att ett bifall till den moderata reservationen betyder: inga statsbidrag till viss flygverksamhet i fjällregionernas väglösa land. Vad säger de moderata väljarna i Sorsele och Storuman om detta? Eller finns det inga sådana där? Inte heller blir det några statsbidrag till viss skärgårdstrafik. Vad säger de skärgårdsbor som moderaterna brukar besöka på sommaren för att tala om att det är just moderata samlingspartiet som slår vakt om en levande skärgård? Och inga statsbidrag till Vaxholmsbåtarna. Att moderaternas politiska intresse ofta slutar vid tullarna har jag trott länge, men nu vill man också försvåra för alla dem som inte har egen båt att komma ut till Stockholms skärgård och andas sol, sommar och havsluft. Hur mycket betyder då ett bifall till moderaternas reservation för länstrafikhuvudmännen? Jag har talat med representanter för Östergötlands resp. Västerbottens länstrafikbolag. I Östergötland täcker statsbidraget 7 96 av underskottet, men eftersom man konstruerat bidraget så att de svagare kommunerna skall få något mer, skulle ett uteblivet statsbidrag betyda 20 90 i kostnadsökning för den lilla kommunen Ödeshög, medan Linköping skulle klara sig med 3 20 höjning. I Västerbotten står statsbidraget för en tredjedel av länstrafikens hela kostnader. I detta län med sina långa avstånd och få människor har man trots stora ansträngningar och trots nuvarande statsbidrag inte kunnat komma upp i basutbudet i hela länet. En indragning av statsbidraget betyder enligt de ansvariga där att en stor del av den nuvarande verksamheten försvinner. Efter att ha sett moderaterna medverka till en sänkning av anslaget till enskilda vägar, sett och hört deras inställning till det olönsamma järnvägsnätet och nu deras vilja att helt slopa statsbidraget till lokal och regional persontrafik, vill jag fråga Göran Riegnell som moderaternas talesman här i dag: Har moderata samlingspartiet gått ifrån principen att staten skall garantera folk även utanför tätorterna en grundservice när det gäller transportoch kommunikationsmöjligheter? Jag skulle gärna vilja ha ett klart svar på den frågan. Moderaterna har hela tiden aktivt hjälpt till att lägga ner olönsamma järnvägar och har hela tiden ställt sig bakom riksdagsbeslutet att de länshuvudmän som går över från persontrafik på tåg till busstrafik under fem år skall erhålla en ersättning motsvarande hela den beräknade årliga förlusten vid fortsatt persontrafik på järnväg. Nu har föredraganden beräknat denna ersättning till 6,4 milj.kr. Moderaterna anslår 5,3 miljoner. Varför? Kommer ni inte ens att stå för det löftet och beslutet? Skall ni frysa ersättningen vid 5,3 miljoner, oavsett hur många järnvägar ni medverkar till att lägga ner? Jag skulle gärna vilja ha ett svar också på den frågan. Med det, fru talman, yrkar jag avslag på reservation 3 vid trafikutskottets betänkande nr 18 och bifall till reservationerna 1 och 4 i samma betänkande.
Fru talman! Det verkar som om Anna Wohlin-Andersson inte kan förstå att ett parti som är representerat i Sveriges riksdag känner ett sådant ansvar för den statsfinansiella situation som landet befinner sig i nu att vi anser det vara nödvändigt att vidta besparingsåtgärder som kommer att drabba verksamheter i landet. Det är självklart att man inte kan ta bort ett statsbidrag på en kvarts miljard kronor utan att det märks. Men som jag påpekade förut, visar all erfarenhet att när man skär ner ett statsbidrag eller tar bort det, har det ingen dramatisk effekt på verksamheten som statsbidraget tidigare har gått till. Jag skulle vilja rekommendera Anna Wohlin-Andersson att läsa den gemensamma borgerliga reservationen till finansutskottets betänkande om den ekonomiska politiken som behandlades vid finansdebatten för en dryg månad sedan. Även centern stod bakom den reservationen. Sedan skall jag ge Anna Wohlin-Andersson rätt på en punkt. Den motion som vi väckte angående kollektivtrafikbidraget skulle ha haft en kläm till. Vi borde ha haft en kläm i motionen om att reglerna om statsbidragen på den här punkten skulle tas bort. Det är ett förbiseende, och det erkänner jag.
Fru talman! Jag frågade inte efter kommunalekonomi, Göran Riegnell. Jag tog inte upp hela den debatten, utan jag frågade om moderaterna inte längre ställer upp på att staten bör garantera även dem som bor på berg, på öar, i skogar och på landet en grundservice vad gäller transportmöjligheter. Eftersom jag inte fick något svar på det, utgår jag från att svaret är nej. Hela ert handlande visar också detta. Då vill jag bara be er att i fortsättningen säga det i klartext och inte linda in budskapet i en mängd obegripliga meningar. Jag vill också be er att sluta med att säga att det är ni som slår vakt om en levande landsbygd och en levande skärgård. Sedan vill jag tillägga ytterligare en synpunkt, nämligen att ett aktivt försvar kräver en transportpolitik som håller hela landet levande.
Fru talman! Moderaterna har, som jag sade förut, föreslagit att ca 5,5 miljarder av statsbidragen till kommunsektorn skulle dras in. Vi är fullt medvetna om att vissa kommuner skulle drabbas hårdare än andra. Därför har vi föreslagit att en miljard skulle avsättas för riktade bidrag till de kommuner som skulle drabbas speciellt mycket. Här, Anna Wohlin Andersson, visar vi vårt ansvar för de kommuner som finns i glesbygden, för skärgårdstrafik och annat.
Herr talman! Moderaterna föreslår att I miljard skall avsättas till stöd åt de kommuner som får det svårast, när ni tar bort 8 miljarder. Den miljarden skall räcka till mycket! Många nedskärningar måste ske. Ni säger själva att ”kommunerna får avgöra hur och vilken verksamhet som skall beröras”. Med den inställning ni moderater har till kollektivtrafiken tycker jag att det blir synd om de människor som bor i ytterkanterna av moderatstyrda kommuner. Denna miljard kommer inte att räcka till för att kompensera de svagaste bygderna, de svagaste kommunerna och de sämst ställda invånarna i vårt land.

Herr talman! Under Sven Henricssons inlägg i den här debatten kände åtminstone jag historiens vingslag susa inne i denna kammare. Man kunde - och det är kanske inte sista gången man får den känslan i dag — framför sig se ångloket komma sakta tuffande genom det fagra sommarlandskapet. Man kunde genom tågfönstret se korna ligga och idissla på betesvallarna. Man kunde framför sig se män och kvinnor stiga av och stiga på vid de tätt liggande hållplatserna. De hade rosiga kinder och var iklädda hembygdsdräkt. Men nu är inte verkligheten sådan, Sven Henricsson. Vi lever inte i det tidevarvet. De krav som människorna ställer på oss som politiker är att vi skall skapa förutsättningar för snabba och effektiva kollektiva persontransporter, oavsett om de går på järnväg eller på landsväg. Jag är övertygad om att människorna ställer de kraven på oss politiker, herr talman. Min uppgift i den här debatten skulle vara att något kommentera reservation 16 i betänkande nr 17 och de reservationer som är fogade till betänkande nr 18. Den första reservationen av centerpartiet, folkpartiet och vpk berör dels transportrådets roll i samband med nedläggningsprövning av trafiksvaga järnvägar, dels transportrådets arbetsuppgifter över huvud taget. Det är ingen hejd på den galla man öser över transportrådet. Transportrådet skulle vara en myndighet som ”till stor del uppfattats som en omständlig central byråkrati”. Man påstår också att det inte sällan uppstår konflikter mellan transportrådet och regionala och lokala intressen. Jag får en känsla av att reservanterna har väldigt dimmiga begrepp om vad transportrådet i verkligheten sysslar med. Därför tycker jag att det finns anledning att något beröra vad transportrådet som statlig myndighet egentligen gör. När det gäller det trafiksvaga järnvägsnätet vill jag framhålla — som jag har gjort många gånger tidigare — att det inte är transportrådets uppgift att lägga ned järnvägar. I stället får man se transportrådet som ett mycket viktigt serviceorgan för länshuvudmännen i deras förhandlingar med SJ och när det skall utarbetas alternativa trafikförsörjningsplaner. Att man ute i länen ser transportrådet som ett serviceorgan framhålls också vid olika tillfällen av länshuvudmännen. När det sedan gäller transportrådets arbetsuppgifter rent allmänt kan jag, i likhet med reservanterna, konstatera att allt fler arbetsuppgifter läggs på transportrådet. Detta måste betyda att regeringen hyser ett mycket stort förtroende för transportrådets möjligheter att klara av nya arbetsuppgifter — transportrådet inrättades f.ö. av en borgerlig regering. Redan vid sin tillblivelse fick transportrådet en rad nya arbetsområden. Det var alltså inte bara fråga om en sammanslagning av de tre tidigare organen transportnämnden, fraktbidragsnämnden och bussbidragsnämnden. Från kommunikationsdepartementet överflyttades också uppgifter beträffande den övergripande trafikplaneringen samt mycket viktiga uppgifter på yrkestrafikens område. Bland helt nya uppgifter till följd av 1979 års trafikpolitiska beslut var energihushållningen inom transportsektorn samt handikappanpassningen av kollektivtrafiken. Nu föreslås också i årets budgetproposition att transportrådet skall svara för kanslifunktionen för riksfärdtjänsten. Transportrådet har även fått nya uppgifter när det gäller fastställande av taxor och turlistor för Gotlandstrafiken. Trots de många arbetsuppgifter som ligger på transportrådet är det ändå fråga om en liten myndighet. Jag har personligen mycket svårt att se i vad mån man skulle vinna något på att lägga ut dessa typiska myndighetsuppgifter på regionala organ. Beredskapsplanläggningen av transporter och frågan om drivmedelsransoneringen kan inte gärna decentraliseras mer än vad som skett. Dessutom måste något centralt organ fatta beslut om fördelningen av stödet till kollektivtrafiken. Vidare måste beslut fattas om transportstöd och om föreskrifter för stödgivningen. Riksdagsbesluten om handikappanpassning och om en ny yrkestrafiklagstiftning måste fullföljas i form av föreskrifter och allmänna råd för genomförandet. Handläggningen av tillstånd till internationell lastbilstrafik är också en renodlad myndighetsuppgift som måste ligga på central nivå. Jag skulle kunna göra uppräkningen mycket längre, men detta får räcka för att visa att det måste finnas ett organ på central nivå som beslutar eller tar fram beslutsunderlag i viktiga trafikpolitiska frågor. Här spelar transportrådet utan tvivel en mycket viktig roll. Riksdagen har också vid ett flertal tillfällen understrukit transporternas stora betydelse för näringslivet och därmed också för sysselsättningen, samt att landets trafikresurser tillvaratas på ett samhällsekonomiskt riktigt sätt. Det är ju inte småsummor som investeras i transportapparaten. Även driftskostnaderna är mycket höga. Som exempel kan jag nämna att av landets samlade årliga investeringar svarar trafikoch kommunikationssektorn för ca 14 26. En stor del av dessa investeringar görs av det allmänna i form av fasta trafikanläggningar, vägar, järnvägar, hamnar och flygterminaler, som alla har en mycket lång livslängd och som därmed i mycket hög grad är styrande för samhällsutvecklingen. Därför är det av mycket stor vikt att vi i transportrådet har den centrala trafikplaneringsmyndigheten, med ansvar för den övergripande trafikplaneringen. Mot denna bakgrund, herr talman, är det en befängd tanke att transportrådet skulle avvecklas. Därmed får jag yrka avslag på reservation 16. Jag går sedan över till reservationerna 1 och 2 i betänkande nr 18. Där berörs bidraget till ersättningstrafiken, och man yrkar dels att det skall ges under längre tid än fem år, dels att ett särskilt driftsbidrag skall utgå till länshuvudmannen i det fall han väljer att själv svara för järnvägstrafiken på en trafiksvag bana. Vad gäller den förstnämnda frågan innebär slopandet efter fem år av det särskilda statsbidraget just den konkurrensneutralitet i valet mellan järnvägstrafik och busstrafik som reservanterna efterlyser. Det är därför svårt att förstå logiken i detta resonemang. Det är angeläget att staten dessförinnan, alltså under en övergångstid av fem år, hjälper huvudmännen att finansiera en ersättningstrafik som med relativt kort varsel kan sättas in i stället för en järnvägstrafik, som ofta är väldigt dåligt utnyttjad. På grund av att banorna i många fall går fram genom områden där bebyggelsen, arbetsplatserna och serviceorterna ligger vid sidan om banan täcker ersättningstrafiken in ett betydligt större och vidare geografiskt område. Som exempel kan jag nämna smalspåret mellan Växjö och Västervik — en fråga som varit uppe i transportrådets styrelse för beslut. Tågtrafiken omfattar nu 530 000 tågkilometer per år, medan ersättningstrafiken, utöver redan befintlig busstrafik, kommer att svara för ett fördubblat trafikutbud. Kostnaderna för länshuvudmännen, exkl. statsbidrag, blir däremot bara litet mer än hälften av kostnaderna för en fortsatt tågtrafik. Även om en förbättrad trafikförsörjning kan åstadkommas till väsentligt lägre kostnader kommer ändå en stor insats att krävas av länshuvudmännen i samband med trafikomläggningen. Det kan då vara befogat att staten under en övergångsperiod hjälper länshuvudmännen med tillfälligt statsbidrag under fem år. När det sedan gäller reservationen av moderaterna, som i praktiken innebär att ersättningen till lokal och regional kollektivtrafik helt skall bortfalla, tycker jag att Anna Wohlin-Andersson på ett utmärkt sätt har redogjort för vilka konsekvenser detta skulle få framför allt för människorna i glesbygden. Statsbidraget för lokal och regional kollektivtrafik spelar en viktig roll för länshuvudmännen och deras möjligheter att upprätthålla en tillfredsställande kollektivtrafikförsörjning.

Vad slutligen gäller reservation nr 4 om statsbidragsgivning till kollektivtrafiken vill jag säga till Rune Torwald att det inte är någon som helst risk att Med detta, herr talman, yrkar jag avslag på de reservationer jag har haft att behandla och i övrigt bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag har bara några få minuter till mitt förfogande, men jag vill ändå ge Olle Östrand en eloge för hans förmåga att beskriva svenskt 1800-talslandskap. Enligt min personliga åsikt skulle han kanske ha gjort sig bättre som kåsör i någon hembygdstidning än som talare här i riksdagen. Olle Östrand nämnde frågan om ånglok. Jag kan då berätta för Olle Östrand att vi har aktualiserat den frågan i en motion. Många ånglok finns bevarade här i landet, och ur beredskapssynpunkt och med tanke på vår sårbarhet borde de tas till vara i en avspärrningssituation. Olle Östrand, som är hög funktionär inom transportrådet, skulle kanske kunna tala om hur vi egentligen skall ha det med denna beredskap. Skall ångloken få förbli stående och rosta, eller skall de vara i ett sådant skick att de i ett läge då det blir problem går att använda? Jag beskylldes av en socialdemokrat tidigare i debatten för att vara för offensiv och kräva alltför mycket av utveckling, elektrifiering osv. Nu beskylls jag för att vilja satsa på ånglok. Alla de nämnda sakerna är intressanta ur landets synpunkt. Vi måste se till att vi har reservkapacitet i händelse av avspärrning, och då sårbarheten är så stor i det nya moderna samhället. Där har Olle Östrand säkert något att komma med, eftersom han ju är kvalificerad medarbetare i transportrådet. Det är klart att vi uttrycker delade meningar då det gäller transportrådet. Vi från vänsterpartiet kommunisterna tycker att i synnerhet dess funktion och aktivitet som styrande centralapparat för lösningar av trafikfrågor på regional och lokal nivå är alltför utvecklade. Låt människor, kommunalmän och andra — kvinnor också för resten — få vara med och bestämma hur trafiken skall vara utvecklad i regionerna och kladda inte så mycket på den! Det är kontentan av vår reservation.
Herr talman! Jag tackar Olle Östrand för hans löfte att inte nappa på det moderata förslaget att slopa den s.k. vägmilsersättningen till länshuvudmännen. Vi i centern hoppas att vi inte skall få en svekdebatt på den punkten om ett år eller två, som vi fick när det gällde enskilda vägar. Jag noterar detta samtidigt som jag måste konstatera att Olle Östrand inte hyste några farhågor för konsekvenserna av den ändrade inställningen till den s.k. övergångsvis utgående ersättningen till länshuvudmännen, när de accepterar att flytta över trafik från tåg till buss. Enligt 1979 års beslut skulle man ju efter fem år pröva huruvida den här ersättningen skulle fortsätta att utgå. Nu sätter man en gräns och säger att efter fem år bör länshuvudmännen ha kunnat integrera denna trafik med annan trafik. Då frågar jag Olle Östrand: Hur skall det gå till för länshuvudmännen exempelvis i Älvsborgs län att integrera busstrafiken, om — det Gud förbjude — järnvägstrafiken på sträckan Mellerud-Arvika läggs ned och man i stället kommer att köra med bussar på de smala och krokiga vägarna där? Hur skall man integrera den trafiken på ett sådant sätt att förlusterna försvinner? Vi vet ju alla att glesbygdstrafiken överallt går med förlust, och att förlusten delvis får täckas med skattemedel. Här övertar man en trafik som man redan från början vet går med förlust. Huvudmännen lockas att göra detta med hjälp av en övergångsvis utgående ersättning motsvarande den förlust man konstaterat skulle uppstå, om man hade fortsatt med järnvägstrafiken. Efter fem år skall trafiken integreras, och på något mystiskt sätt skall integrationen leda till att förlusterna upphör. Det vore intressant att få höra Olle Östrand redovisa hur man skall bära sig åt. Om inte förlusterna upphör, blir effekten just den som 1979 års beslut skulle motverka. Då sade man att åtgärderna icke får leda till någon övervältring av kostnader på kommuner och landsting.
Herr talman! Låt mig ta upp det som Olle Östrand talade om, transportrådet och transportrådets framtid. Jag kan börja med att citera hedersdoktorn vid Linköpings universitet Tage Danielsson. Han säger: på de långa distanserna! På nära håll finns de många nyanserna!” Det kan vara anledning till de konflikter mellan transportrådet och regionala och lokala intressen som vi har noterat under de gångna åren. Olle Östrand anser att tanken att eventuellt lägga ned transportrådet är befängd — ja, så befängd att han absolut inte kan tänka sig en utredning om transportrådets framtid. Rent allmänt har jag uppfattningen att onödiga statliga verk skall bort. Med onödiga menar jag sådana verk där utredningar visat att deras uppgifter med fördel kan skötas av någon eller några andra. Centern vill ha en sådan utredning angående transportrådet. Om det visar sig att rådets uppgifter kan utföras av andra organ på riksnivå eller regional nivå, då kan TPR avvecklas.
Herr talman! Ibland kan man inte undgå att bli förvånad. Olle Östrand vill inte gå med på det moderata förslaget att dra in en kvarts miljard i statsbidrag till kommunsektorn. Men det var inte det som förvånade mig. Vad som förvånade mig var att han inte med upprört darr på stämman bröt staven över vad regeringen planerar att göra. Regeringen planerar att dra in medel från kommunsektorn, tre procent av lönesumman. Det är av en helt annan storleksordning när det gäller penningsummor. Primärkommunerna kommer att bli av med 1,3 miljarder kronor och landstingskommunerna med 900 milj.kr., som skall deponeras på konto i riksbanken. Det är litet större siffror.

Som jag sade i mitt inledningsanförande står inte valet mellan att skära och att inte skära, utan frågan är om man skall skära nu, och i planerade former, eller att senare tvingas skära mycket drastiskt och på ett oplanerat sätt.

Herr talman! Sven Henricsson tillskriver mig större betydelse i transportrådet än den jag egentligen har. Han sade att jag är en hög funktionär i transportrådet. Sven Henricsson, jag är bara en mycket enkel ledamot i transportrådets styrelse. Rune Torwald talade om svekdebatt. Jag skall inte dra upp någon järnväg-väg-debatt, men i årets budgetproposition läggs det ju fram ett förslag om ett bättre bidragssystem när det gäller den enskilda väghållningen. Det är, Rune Torwald, någonting helt annat än en svekdebatt från socialdemokratiskt håll. Anna Wohlin-Andersson som är ledamot av transportrådets styrelse vet att en mycket liten del av transportrådets arbetsuppgifter har att göra med nedläggningsprövningen. Jag har velat poängtera att transportrådet har en mycket viktig funktion som central trafikplaneringsmyndighet med ansvar — jag betonar detta, Anna Wohlin-Andersson — för den övergripande trafikplaneringen. Därför tycker jag att det är litet konstigt att just centerpartiet ifrågasätter transportrådets roll i detta avseende. Är det någonting som är viktigt för glesbygdens människor, som ju centerpartiet säger sig slå vakt om, är det detta att vi har en övergripande trafikplanering, en myndighet som ansvarar för att vi får en trafikplanering som bl.a. gynnar glesbygdens människor. Det är en av de viktigaste arbetsuppgifterna som transportrådet har. Till Göran Riegnell: Det är viktigt med statsbidraget till den kollektiva persontrafiken. Bara för mitt eget län skulle ett slopande av detta anslag innebära en reducering med 10 milj.kr. Det skulle omöjliggöra en tillfredsställande trafikförsörjning för glesbygdsmänniskorna i Gävleborgs län. Och jag skulle kunna räkna upp många andra län där kollektivtrafikförsörjningen skulle bli mycket bristfällig. Det kan vi aldrig gå med på från socialdemokratiskt håll.

Herr talman! Jag har tidigare i dag talat om en förgylld men dess värre tom skopa när det gällde att antyda regeringens inställning till fortsätt järnvägsdrift på olönsamma banor. Nu vill Olle Östrand utmåla de nya bidragsreglerna för enskilda vägar såsom något mycket positivt för väghållarna. Låt mig då bara säga att de reglerna ger enskilda väghållare 278 milj.kr., medan de gamla regler som gällde t.o.m. då Claes Elmstedt satt vid rodret i kommunikationsdepartementet skulle ha gett 345 milj.kr. Den sortens förbättringar för enskilda väghållare har vi inte råd med många av.
Herr talman! Jag talade om Olle Östrand som en hög funktionär — jag tyckte att han såg ganska ”hög” ut där han stod. Men jämfört med de direktörer från näringslivet som i övrigt befolkar transportrådet och styr och ställer är han väl fortfarande låg. Vi har ju den ordningen att direktörerna är högst — särskilt när de kommer från näringslivet. Men detta är fel ordning, för det är dessa direktörer som spelar en otillbörlig roll vid utformandet av vår trafik, i den mån transportrådet får verka. Jag har haft nöjet att titta på några av de utredningar som transportrådet har gjort. De utredningarna är faktiskt inte övertygande, utan de är ganska schematiska och svepande och innehåller ganska litet av seriös detaljrikedom där man går in och analyserar hur varje faktor påverkar den tänkta trafiklösningen. Jag är därför kritisk också till det rent praktiska arbete som detta organ utför — det står inte alls i proportion till den myndighet och den storordighet som ofta kommer till uttryck från transportrådets sida. Här borde det till riktigare och kanske litet tjockare utredningar — mer välgrundade än vad man nu slänger i väg i form av några blad till en kommun som är intresserad av hur det blir med järnvägen.
Herr talman! Olle Östrand sade att det moderata förslaget om att ta bort statsbidraget till den kollektiva persontrafiken skulle kosta hans hemlän ca 10 milj.kr. Men hur mycket kommer regeringens förslag om indragning av medel från kommunsektorn att kosta hans hemlän, både landstinget och kommunerna? Förmodligen flera gånger mer. Jag vet att min hemkommun, Göteborgs kommun, kommer att tvingas inleverera 140 milj.kr. Vad är det för logik i att ge med den ena handen och ta tillbaka mycket mer med den andra?
Herr talman! Jag vet, Olle Östrand, att järnvägsnedläggningar bara är en del av transportrådets verksamhet. Om det inte vore så skulle det inte behövas någon utredning, utan då kunde vi bara avvakta den nu aktuella järnvägsnedläggningsvågen, för att sedan säga tack och adjö till transportrådet. Just därför att transportrådet har många andra uppgifter och då och då tillförs nya, menar vi att den här utredningen behövs. Vi har generellt den uppfattningen att om man flyttar ut ansvar till regionala myndigheter, får vi beslut som bättre överensstämmer med vad folket i län och kommuner vill ha.
Herr talman! När Sven Henricsson uttalar ordet direktör uttrycker han sig av någon anledning på ett alldeles speciellt sätt som jag inte närmare skall gå in på. Men, Sven Henricsson, tyvärr klarar vi oss inte utan direktörer i det här landet. Inom parentes vill jag säga att det också finns många förnuftiga direktörer, bl.a. finns det några stycken i transportrådets styrelse. Vi pratade om nedskärningar, Göran Riegnell. Skulle riksdagen besluta att genomföra de sammanlagda nedskärningar som moderata samlingspartiet kräver med anledning av årets budget, skulle vi inte enbart få en försämrad kollektivtrafik utan vi skulle få uppskattningsvis mellan 40 000 och 50 000 nya arbetslösa människor i vårt land. Det, Göran Riegnell, ställer vi heller inte upp för från socialdemokratiskt håll. När det gäller ersättningsfrågorna sätter man med det bidrag som skall utgå under fem år en gräns. Efter denna tid borde den kollektiva persontrafiken vara integrerad. Vi har ju i en enig riksdag fattat beslut om att det är länshuvudmännen, landsting och kommuner, som skall ha ansvaret för den kollektiva persontrafiken, och då skall de givetvis ha även det ekonomiska ansvaret. Men utöver detta skall statsmakterna gå in med de statsbidrag vi tidigare har diskuterat. Det innebär att efter dessa fem år får länshuvudmännen bidrag enligt de normer som gäller, oavsett om man har trafiken gående på järnväg eller på landsväg. För, som jag tidigare sade, det viktigaste för människorna ute i länen är inte om man får åka tåg eller buss, utan det viktiga för människorna ute i länen är att man har en effektiv och tillfredsställande kollektiv persontrafikförsörjning.

Herr talman! Dagens meddelande från kommunikationsminister Curt Boström om att bl.a. järnvägen mellan Storuman och Hällnäs skall överföras till riksbanenätet är utomordentligt glädjande. Det utgör en stor framgång för alla de organisationer, kommuner och enskilda som energiskt har arbetat för att behålla persontrafiken på denna järnvägssträcka. Regeringens ställningstagande måste få till följd att fortsatt upprustning av denna bana kommer att genomföras. Jag vill begagna detta tillfälle till att uttala ett varmt tack till kommunikationsministern för att han visat förståelse för behov av en fortsatt fungerande järnvägstrafik i Västerbottens inland. Av alla dem som arbetat för att järnvägen Storuman-Hällnäs skall föras till riksbanenätet vill jag särskilt nämna SJ-facken i Vännäs. Deras arbetsgrupp har utfört ett kunnigt och målmedvetet arbete för att belysa alla de faktorer som bör beaktas i detta sammanhang. Jag försäkrar att glädjen hos SJ-facken i Vännäs är stor över den framgång i arbetet som de i dag kan notera. De är verkligen värda all uppskattning för ett gediget och förtroendeskapande arbete, ett arbete som uppenbarligen har övertygat kommunikationsministern om att fatta det beslut han i dag har kungjort — och för det vill jag än en gång tacka. Vi socialdemokrater i Västerbotten har i år liksom tidigare år motionerat om insatser på järnvägen Hällnäs-Storuman. Vi har anordnat konferenser i ärendet. I juni i fjol hade vi en överläggning i Lycksele med transportrådets generaldirektör, företrädare för berörda kommuner och fackliga organisationer. För någon månad sedan hade vi en motsvarande överläggning med kommunikationsministern i Umeå. Våra motiv för dessa aktioner har varit flera. Jag vill kort nämna dem. Järnvägen Hällnäs-Storuman är en viktig förbindelselänk mellan inlandsbanan och norra stambanan. Behovet av goda kommunikationer mellan Västerbottens inland och kustbygd är stort. Järnvägen är viktig för att underlätta företagslokaliseringar till inlandskommunerna. För utvinning av viktiga råvaror som skog, mineral och torv är goda järnvägsförbindelser av stor betydelse. Vi har också framhållit järnvägens betydelse för den växande turismen i Västerbottens inland och fjällbygd. Här finns intressanta planer för att underlätta resandet till de attraktiva turistorterna i Västerbottensfjällen. Dessa planer kan nu förverkligas. När det nu står klart att bandelen Hällnäs-Storuman kommer att tillföras riksbanenätet, är det angeläget att på allt sätt ta till vara den utvecklingspotential som den järnvägen utgör. Med en fortsatt upprustning kan transporterna göras snabbare och bekvämare. Det engagemang för järnvägen som kommit till uttryck från företag och enskilda invånare i Västerbotten under de senaste åren bör skapa god grund för att ytterligare öka trafikunderlaget. Det samarbete som etablerats mellan kommunerna i området ger också goda förutsättningar för en positiv utveckling. Herr talman! Jag vill avsluta det här korta anförandet med att notera att vad beträffar frågan om persontrafiken på bandelen Jörn-Arvidsjaur kommer prövning att ske i länshuvudmännens och transportrådets fortsatta arbete. Jag hyser goda förhoppningar om att den prövningen skall leda till att också denna bandel kommer att föras över till riksbanenätet.

Herr talman! I går kunde kommunikationsminister Boström meddela att persontrafiken är räddad på bandelen Storuman-Hällnäs. För alla dem som agerat för ett sådant resultat är beskedet glädjande. Det känns faktiskt bra att resultatet blev detta. Men utan alla enskildas, fackliga organisationers och andra olika organisationers agerande hade inte detta blivit fallet. Det känns därför litet snopet och förlegat att i dag behandla trafikutskottets betänkande, där utskottsmajoriteten avstyrker våra motioner med krav på överförande av bandelen Hällnäs-Storuman till riksnätet. Jag skulle vilja fråga Georg Andersson hur han tänker rösta i dag. Kommer han att rösta med vår reservation eller med utskottsmajoriteten när det gäller bandelen Storuman Hällnäs? Dock återstår att förmå regeringen att se det positiva i att även låta bandelen Arvidsjaur-Jörn överföras till riksnätet. Det gäller alltså en bandel som finns i kommunikationsministerns hemlän. Av samma skäl som bandelen Hällnäs-Storuman överförs till riksnätet borde Arvidsjaur-Jörn få göra det. Ytterligare skäl som kan anföras är bl.a. lokaliseringen av fredsförban det till Arvidsjaur, som ställer stora krav på goda förbindelser. Detta gäller för de värnpliktiga, för befäl och för övriga transporter till och från Arvidsjaur. Sedan 1983 åker de värnpliktiga från K4 med tåg fredag kväll mot Stockholm och återvänder måndag morgon. Men de åker inte tåg från Arvidsjaur, utan där sker transporten med buss ner till Jörn, där omlastning sker till tåg. Samma procedur upprepas så måndag morgon. Bussresan sker parallellt med järnvägen från Arvidsjaur. Det mest naturliga och det mest ekonomiska vore att hela transporten skedde med järnväg. Detta har även framförts från K 4:s ledning till SJ, men av olika anledningar har SJ avslagit denna begäran. Detta resandeunderlag hade annars kunnat minimera förlusten på bandelen, som 1980 uppgick till 1,1 miljoner. Övriga satsningar i inlandet för att tillfredsställa behov av fungerande transporter av både gods och människor talar ju för att hänföra även denna bandel till riksnätet. Från beredskapssynpunkt är det dessutom helt nödvändigt att järnvägsförbindelsen finns kvar i ett skick som gör den användbar. Försvinner persontrafiken är det snart nog dags för nedläggning av bandelen —- den utvecklingen känner vi alltför väl igen. Inlandsbon behöver goda förbindelser, och det är ett skäl för att behålla de här bandelarna. Därför kommer bandelen Arvidsjaur-Jörn att tas upp igen i nya motionskrav från oss centerpartister i detta område. Med förbättringar av tidtabeller och med större omtanke om den resande kunde mycket göras för att förbättra servicen vid inlandsbanan med bibanor. Den gemensamma satsning som i sommar görs omkring inlandsbanan är därför av stort intresse. Med i denna satsning är kommuner, landsting och SJ. Denna har kommit till stånd även genom enskildas initiativ. Just denna fantasi när det gäller att utnyttja det unika hos inlandsbanan har SJ tidigare saknat eller inte givits tillfälle att utveckla. Förhoppningarna är stora inför arrangemanget, men det gäller då att också få behålla inlandsbanan under det antal år som behövs för att kunna se ett slutligt resultat. I utskottsbetänkandet behandlas en motion som jag väckt med anledning av ett arrendeavtal som SJ träffat med Sorsele kommun. Det är, som utskottet påpekar, ett enskilt ärende, som utskottet inte kan ha någon mening om. Men som enskild ledamot av denna riksdag kan jag inte låta bli att tycka till om just detta förhållande. Sorsele kommun skänkte med lånade medel ett stort markområde till SJ när inlandsbanan drogs genom kommunen. Nu arrenderar kommunen en liten tomt av detta område för att bedriva informationsverksamhet för de turister som passerar kommunen och som även kommer per rälsbuss med inlandsbanan. Arrendeavgiften var för något år sedan så hög att den efter tre år motsvarade vad en tomt kostar. Det är bara min förhoppning att SJ visar litet större flexibilitet när det gäller arrendeavgifter och tar hänsyn till ortens storlek och struktur. 34 milj.kr. planerade regeringen att anslå till upprustning av inlandsbanan. Tyvärr anslås enligt propositionen endast 30 miljoner, och utskottet uttrycker en förhoppning om att resten skall anslås ur beredskapsmedel. Det är bara att beklaga att regeringen och utskottet inte uppfyller givna löften för att kunna ge inlandsbanan en nödvändig upprustning. Med detta vill jag, herr talman, yrka bifall till de reservationer som centern ställt sig bakom i trafikutskottsbetänkande 1983/84:17.

Herr talman! Karin Israelsson frågade hur Georg Andersson kommer att rösta i den kommande voteringen om bandelen Storuman-Hällnäs. Det är en ganska ointressant fråga just nu. Det viktiga är att vårt krav att Storuman Hällnäs skall tillföras riksbanenätet nu blir tillgodosett.

Nu konstaterar vi att dessa krav blir tillgodosedda. Då tycker jag vi skall vara glada och tacksamma över det och inte hålla på och diskutera meningslösa voteringssiffror och vilka knappar man trycker på. Saken är klarad, och jag har uttalat ett tack till kommunikationsministern som har grejat det.
Herr talman! Medge att det är litet märkligt att under pågående debatt få ett besked om helt ändrade förhållanden. Det måste kännas konstigt att rösta emot något som regeringen har beviljat. I varje fall har vi fått det beskedet i tidningarna. Det är bara att hoppas att beskedet stämmer med verkligheten. Jag tycker inte att omröstningarna här är meningslösa. I den lokala debatten i Västerbotten upplever vi att det bevakas ytterligt noggrant hur man röstar i den och den frågan. Av det skälet tycker jag inte att min fråga var obefogad. Det förefaller som sagt mycket märkligt att vi röstar om saker och ting som är genomförda, eller åtminstone utlovade, men som utskottet inte har hunnit behandla. Det hade varit bättre om beskedet kommit då propositionen skrevs. Jag delar dock Georg Anderssons uppfattning att det är glädjande att beslutet äntligen har fattats. Det vore intressant att få veta vad som gjorde att det skulle dröja så länge. Många av dessa uppvaktningar har ju pågått under lång tid.
Herr talman! Det verkar litet svårt för Karin Israelsson att riktigt glädja sig över det här. Själv har jag svårt att förstå hennes benägenhet att diskutera omröstningarna. Det är ingen ovanlig situation att man i utskottet konstaterar att kravet i en motion har blivit uppfyllt på annat sätt, varpå man avstyrker motionen. Motionärerna brukar vara till freds med det. För de motionärer nämligen som vill föra resultatpolitik och se praktiska resultat är det inte viktigast hur voteringssiffrorna blir. För dem är det viktigaste att deras krav uppfylls. Det är vad som blir fallet nu. Jag litar på kommunikationsministern.
Herr talman! Vi som befinner oss i kammaren kan nog förstå att det går till på detta något märkliga sätt. Men jag kan föreställa mig hur enskilda människor, dens.k. allmänheten, uppfattar ett sådant här röstningsförfarande. Därför tyckte jag det var av intresse att få veta hur Georg Andersson skulle rösta i detta fall. Vad som är märkligt med det nämnda beskedet är följande: När besked tidigare inte har lämnats har det berott på att transportrådet skulle fatta beslut i saken. Jag har mig veterligen inte sett något beslut från transportrådet i denna riktning. Därför förefaller det något underligt att ett beslut fattas samtidigt som denna debatt pågår i riksdagen. Man kan naturligtvis spekulera i anledningen till att beslutet fattas just i dag. Visst skall vi föra resultatpolitik, men det är helt tydligt att det i detta fall också finns taktik med i spelet.

Herr talman! Jag hade inte tänkt lägga mig i den här debatten, eftersom den framför allt förs av utskottets företrädare. Men det förefaller som om centerpartisterna var jättebesvikna över att jag har lagt fram ett förslag om vissa banors överförande till riksnätet. Rune Torwald ger uttryck för uppfattningen att det inte är säkert att staten svarar för kostnaderna. Men om dessa banor nu överförs till riksnätet, Rune Torwald, då skall utan tvivel staten svara för kostnaderna vad gäller persontrafiken. Vad är då skälet till att jag nu har presenterat detta förslag? Jo, alla som har deltagit i debatten beträffande prövningsbanorna vet att framför allt länshuvudmännen har varit mycket angelägna att under pågående förhandlingar få ett besked om vilka banor som jag bedömer kan föras till riksnätet. Jag har förklarat att jag med det underlag som tidigare funnits inte har haft någon möjlighet att över huvud taget ta ställning till denna fråga. Men allteftersom tiden gått har transportrådet i enlighet med sitt uppdrag inhämtat alla nödvändiga uppgifter, sitt arbetsmaterial helt enkelt. Den 18 april skedde en genomgång av detta material. Det är alltså ett ganska färskt och slutligt material som jag har haft att arbeta med.

Regeringen måste ju framlägga ett förslag till riksdagen. É Detta förfarande kan kanske kallas för taktik. Det får emellertid bedömas hur som helst. Jag har upplevt det såsom väsentligt att vi kommer fram till ett ställningstagande i fråga om prövningsbanorna. Jag har i dag fått bevis på att man uppskattar att jag har givit ett klart besked i dessa frågor. Det underlättar överläggningarna. Det finns faktiskt länshuvudmän som har sagt att de i detta läge kan tänka sig en förstärkning genom att betala för någon extra tur på dessa banor. Man ser fram emot det som Sven Henricsson var inne på, nämligen en utveckling av vissa bandelar när det gäller turisttrafiken. Överläggningarna fortsätter sedan i vanlig ordning när det gäller de återstående bandelarna. Vi får givetvis följa dessa överläggningar med stor uppmärksamhet. Vad vi syftar till är att åstadkomma en fungerande kollektivtrafik, framför allt för de glesbygdsbor som är beroende av just dessa sträckor — måhända inte alltid av bandelarna men av sträckorna. Det är syftet med den prövning som skall göras.

Herr talman! Jag är naturligtvis mycket tacksam för att statsrådet hävdar att man, när man nu hänför dessa sex olönsamma bandelar till riksnätet, också är beredd att ta på sig de kostnader för persontrafiken som detta innebär. Det kan bara tolkas på ett av två sätt.

Om statsrådet har den uppfattningen att samtliga nu befintliga järnvägsförbindelser på dessa sex bandelar är av interregional karaktär, är ju saken klar. Det har också varit en av orsakerna till att vi i centern varit så ivriga på att få in så många bandelar som möjligt i riksnätet. På det sättet kan man ju få staten att ta på sig kostnaderna för de interregionala tågen. Om det nu går ett tåg mellan Sunne och Torsby för att t.ex. klara skolskjutsarna på morgonen, lär man inte kunna hänföra detta till interregionala förbindelser. Frågan är då: Vem skall ta ansvar för detta tåg? Följer jag propositionen, kan jag inte finna annat än att man avser att länshuvudmannen skall ta på sig ansvaret.
Herr talman! Centern tycker inte på något vis att det här beskedet är tråkigt; tvärtom har vi i våra anföranden framfört vår glädje över det. Det är bara litet märkligt med den ordning det har kommit i. Jag vet inte om jag misstolkade statsrådet, när jag fann en möjlighet till att ytterligare bandelar kunde tänkas bli hänförda till riksnätet. Frågan är ju inte slutbehandlad, utan detta verkar vara ett preliminärt yttrande, där man kan ge klart besked om sex bandelar, men kanske finns det också utrymme för flera. Materialet är väldigt färskt, och jag antar att det kan ta litet tid att sätta sig in i det. Därför kanske det finns förutsättningar för att även linjen Jörn-Arvidsjaur kan vara en sådan bandel som kan tänkas ingå i riksnätet. Jag har litet svårt att följa alla turer här, men tidigare har det i alla fall legat på transportrådet att ta de här besluten. Länshuvudmännen skulle kunna ange olika möjligheter att finansiera bandelarna och framföra sina önskemål beträffande kollektivtrafiken, medan det slutliga beskedet skulle komma långt senare. Propositionen kan efter vad jag förstår förväntas under hösten för att vi skall kunna ta ställning till den före årsskiftet. Det är bara glädjande att det börjar hända saker och ting, men jag funderar alltså över om det finns en möjlighet att fler bandelar kommer att inräknas i riksbanenätet.